Fru talman! Vi lär inte kunna bli överens om dessa folkpartimotioner. Anledningen till att jag begärde ordet var att jag ville tacka Anders Castberger för den ytterligare motiveringen till det kloka beslut som utskottet har fattat.

Fru talman! Kammaren har i dag på sitt bord anslaget till polisväsendet inför kommande budgetår. I mer konkreta termer innebär det beslut som kammaren kommer att fatta ett principställningstagande till polisens förmåga att dels förebygga brott, dels beivra de brott som begåtts. Bekämpningen av brottslighet är förvisso inte enbart en fråga som hör samman med polisens kapacitet. Det gäller, som vi många gånger sagt i denna kammare, en fråga som vi drivit på många fronter. Här kan det räcka med att nämna familjepolitikens utformning och skolans roll. Fru talman! Trots att vi tycker oss göra en hel del på dessa områden säger det dystra facit som vi har att läsa ur att den totala brottsligheten ökar. Det är ingen snabb ökning. Det är en långsamt stigande brottsfrekvens, och det är egentligen detta som är oroande. Snabba kast i brottskurvor är nästan regelmässigt lätta att identifiera orsakerna till, men en svag men ständigt pågående ökning är mer ogripbar. I reservation 1 tar de tre borgerliga partierna upp och diskuterar vikten av att personalläget inom polisen inte ytterligare försämras genom att aspirantantagningen ligger långt under den faktiska avgången. Reservanterna godkänner därför det äskande som rikspolisstyrelsen har lagt inför budgetåret på 460 platser i polisskolan. I debatten om antalet polismän kontra antalet tjänster har man med det ena räkneexemplet efter det andra sökt bevisa olika saker. I regeringens fall har man sökt bevisa att polisen förstärkts, medan rikspolisstyrelsen och de borgerliga partierna sökt visa att så inte är fallet. Mot den bakgrunden kan det, fru talman, finnas skäl att till kammarens protokoll än en gång redovisa det faktiska förhållandet, vilket också är underlaget till reservationen 1. För att förenkla redovisningen skall jag här använda avrundade siffror, men de påvisar ändock storheterna på ett klart sätt. I landet finns ca 15 000 polismanstjänster, och i vikarieoch förstärkningsstaten finns ca 1700 polismanstjänster. Tillsammans blir detta med enkel matematik ca 16 700 poliser. Under de borgerliga regeringsåren 1976-1982 ökades antagningen till polisskolan kraftigt, och något av åren var denna intagning uppe i ca 800 nyantagna. Eftersom avgången var runt hälften uppstod en klar differens mellan å ena sidan antalet polistjänster och å andra sidan antalet i uniform faktisk befintliga polismän. Under våren 1986 uppgick denna differens till ca 1 400 polismän, dvs. polismän som fanns utanför tjänstestaten. För exempelvis Stockholms del var denna siffra 400 polismän. Men samma år, budgetåret Fru talman! Det är en uppseendeväckande politik att regeringen vill dra ner antalet polismän som finns i dag. I debatten omi antalet polismän kontra antalet tjänster kan man finna att vi har ett överskott av poliser som faktiskt behövs. Vi har dessutom en brist på bortåt 1 000 poliser. I årets budgetproposition dras antalet poliser ned ytterligare. Jag kan i förbigående nämna att denna neddragning nu på många orter börjar få besvärande konsekvenser. I Stockholms polisdistrikt kan t.ex. någon polisstation behöva stängas under sommaren. Om man stänger Skärholmens polisstation innebär det ungefär detsamma som att stänga polisstationen i Kristianstad, som liksom Skärholmen har 70 000 invånare. Fru talman! I reservation 2 föreslår vi moderater att man dels skall avsätta de 20 nya tjänster som regeringen föreslår till våldsbrottsbekämpning, dels inrätta ytterligare 75 tjänster för just detta ändamål. Det fordras inte någon mer omfattande argumentation för denna åtgärd — de senaste årens utveckling på våldsbrottsområdet talar sitt tydliga språk. Det är enligt vår uppfattning en grundläggande uppgift för samhället att svara för människors trygghet. I detta arbete har svensk polis uppenbarligen för små resurser. Det är skälet till reservation 2. I reservation 5 återfinns ett gemensamt ställningstagande från de ickesocialistiska partierna när det gäller de 20 nya polismanstjänster som regeringen avser att inrätta för ekobrottsbekämpning. Reservanterna föreslår att dessa skall avsättas för just insatser mot våldsbrottsligheten. Fru talman! Avslutningsvis vill jag kommentera det särskilda yttrande som avlämnats av moderater och folkpartister när det gäller fördelningen av polismanstjänster mellan polismyndigheterna. Den omständigheten att allt fler polisdistrikt, särskilt i storstäderna, får problem med att klara sin verksamhet beror i grunden inte på att fördelningen av polismän mellan de olika distrikten är felaktig. Den beror huvudsakligen på att regeringens politik, som syftar till att minska antalet polismän, nu börjar slå igenom. Det är dock överraskande, fru talman, att detta genomslag går så snabbt. Det råder en stor oro ute i polisdistrikten. Personalen där känner oro inför det förslag till omfördelning av polismanstjänster som har begärts av regeringen. Det gäller få tjänster i de små polisdistrikten, men det räcker med att en eller två polismän berörs för att det skall minska polisens möjligheter att fullgöra den uppgift när det gäller att upprätthålla trygghet och säkerhet som vi alla är överens om. För att försöka skyla över detta problem har regeringen uppdragit åt rikspolisstyrelsen att göra en ny fördelningsplan. Regeringen vill skyla över den omständigheten att man nu har minskat antalet poliser så kraftigt att det börjar bli ett besvärande problem i en del polisdistrikt. Vilka åtgärder som blir utfallet av denna nya fördelningsplan är ännu ej bekant. En omfördelning kommer emellertid möjligen att äga rum. De flesta i denna kammare hoppas att så inte blir fallet, eftersom alla polismän tycks behövas, även de ytterligare 800 som jag talade om tidigare och som ännu icke finns. Det bör emellertid, fru talman, enligt vår mening bli bekant för svenska folket och för denna kammare vilken effekt regeringens politik kommer att få. Det är därför vi i det särskilda yttrandet begär att denna omfördelningsplan och den eventuella omfördelningen av polismän skall redovisas för riksdagen. Fru talman! Därmed ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 5 och 6 i justitieutskottets betänkande nr 23.

Fru talman! Redan under valrörelsen för snart två år sedan kunde Malmöborna läsa en stor skylt på en tomt i den centrala staden som upplyste om att byggnadsstyrelsen under hösten 1985 skulle börja bygga ett nytt polishus på just den tomten. Det bygget har inte startat ännu. Men en ny skylt har varit uppsatt ett slag, och där sades det att bygget skulle starta — någon gång. Tomten är byggklar, men ingenting händer. Jag vet inte om liknande skyltar har funnits i Linköping, Uddevalla, Vetlanda, Solna, Huddinge, Handen, Södertälje, Nacka, Karlskrona, Finspång och Örebro. Men jag vet att det behövs nya och bättre polishus också på de orterna. Justitieutskottet har därför i år precis som så många tidigare år haft att behandla ett antal motioner som begär nyeller ombyggnad av polishusen på de nämnda orterna. Tidigare år har vi försökt skynda på med vänliga skrivningar, men nu, fru talman, har ett enigt utskott tappat tålamodet. Vi har enats om ett tillkännagivande för regeringen, där vi påpekar att det inte är arbetsmarknadspolitiska skäl eller bostadspolitiska skäl som skall få råda i fråga om de här polishusen. Förhållandena är så dåliga att åtgärder är nödvändiga snarast. Och vi vill ha en redovisning av planeringsarbetet i nästa års budget. Trots att vi är eniga i utskottet och inte behöver debattera detta i kammaren har jag velat nämna det därför att jag tycker att det är en mycket viktig fråga. Låt mig samtidigt säga att jag tycker det hedrar de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet att de står bakom detta tillkännagivande. Det är bra att vi är eniga i den här frågan. Egentligen tycks vi vara eniga i frågan om vikten av att bekämpa våldsbrottsligheten också, dvs. vi är eniga i principen. Regeringen har ju därför anslagit medel till ytterligare nya tjänster, bl.a. 50 tjänster som skall avsättas för att bekämpa våldsbrotten. Från oppositionens sida har vi inte något emot det, men vi vill gå längre och anser att samtliga 70 nya polistjänster bör användas för att bekämpa våldsbrotten. I folkpartiet är vi så oroade av utvecklingen av våldsbrottsligheten att vi inte tvekar det minsta för att påstå att det i prioriteringen mellan våldsbrott och s.k. ekobrott är självklart att våldsbrotten måste gå före. Socialdemokraterna är som vanligt helt förblindade av sin uppfattning att ekobrotten är det största gisslet. Från folkpartiets sida vill vi som vanligt sätta individen före kollektivet. Det gör vi genom att i den delen sätta in de resurser som vi har på bekämpningen av våldsbrotten. Däremot tycks vi inte alls vara eniga om polisens framtid. Jag tänker då på antalet polisaspiranter. Socialdemokraterna lever glatt enbart i nuet. Från den borgerliga sidan oroar vi oss också för framtiden. Det gör också rikspolisstyrelsen. Det må så vara att personalläget för närvarande har förbättrats och att det finns ett antal polismän som inte har fasta tjänster. Men det är också så att avgången av polismän de närmast kommande åren är mycket stor, och de måste ersättas med utbildade polismän, om inte personalläget skall försämras allvarligt. Det är med tanke på detta som vi från folkpartiets och de övriga borgerliga partiernas sida inte har tvekat att ställa oss bakom rikspolisstyrelsens begäran om 460 aspiranter och att ställa medel till förfogande. Vi vill inte ha någon polisstat, men vi vill inte ta på vårt samvete att brottsligheten tillåts öka ytterligare av brist på poliser. Sådana risker finns, om vi inte nu utbildar tillräckligt med poliser för morgondagen. Vi i folkpartiet är också liksom de övriga borgerliga partierna angelägna om att understryka vikten av kvarterspoliser. Där vill jag bara hänvisa till vad som står i reservation 6, som jag yrkar bifall till liksom till reservationerna 1 och 5. I övrigt, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Inom kriminalpolitikens område är samhällets viktigaste uppgift att skydda enskilda människor från att bli utsatta för brott. Människor upplever i dag en allt större otrygghet. Allt fler är rädda för att vistas ute ensamma nattetid, många vågar inte öppna dörren för okända. Dessa människors rädsla och oro är kanske överdriven, men faktum kvarstår — det är människornas uppfattning om verkligheten som styr deras handlingar. De som utsätts för den påfrestning som ett bostadsinbrott innebär ställer krav på myndighetsinsatser som många gånger inte kan infrias. För dessa människor är inbrottet ett kränkande intrång i deras personliga liv. Polisen tvingas ofta avstå från att utreda inbrottet på grund av brist på resurser. Detta skadar tilltron till polisens rättsvårdande förmåga och människors tilltro till samhället som en garant för skydd till liv och egendom. Samhällets krav på polisen ökar ständigt. Samtidigt har kraven på effektivisering och rationalisering av arbetet ökat. Under de senaste tio åren har rationaliseringskraven inom rättsväsendet varit så höga att viktiga rättspolitiska principer kan vara i fara. Det finns flera utvecklingstendenser som pekar mot detta. Ett exempel på rationaliseringseffekten är den årligen minskande poliskåren, mätt i absoluta tal. Vi har i dag drygt 1 000 färre poliser än 1975, om vi tar hänsyn till effekterna av arbetstidsförkortning, ökad semester, rätt till och faktiskt utnyttjande av tjänstledighet för studier, föräldraledighet m.m. Samtidigt har antalet anmälda brott ökat. fr.o.m. 1950 finns statistik över antalet anmälda brott. 1950 anmäldes 195 000 brott. 1985 mer än femdubblades antalet anmälda brott och uppgick till över 1 miljon. Våldsbrottsligheten har ökat kraftigt under samma tidsperiod. Det gäller såväl misshandel och rån som våldtäkt. Antalet människor som avlider till följd av skador har fördubblats. Brottsligheten är starkt koncentrerad till vissa delar av landet. Sett över en tioårsperiod har brottsligheten mätt i antal anmälda brottsbalksbrott ökat nära dubbelt så mycket i Stockholm som i landet i övrigt. Tre av fyra rånbrott anmäldes i de tre storstadslänen, och i Stockholms polisdistrikt anmäldes hela 30 96 av rånbrotten. Polisen är samhällets viktigaste resurs i kampen mot brottsligheten. För att kunna leva upp till de krav vi ställer på polisen fordras en väl fungerande organisation och ett tillräckligt antal poliser. Varje år framöver kommer 300 poliser att avgå med pension. Dessutom kommer många att sluta av andra orsaker. Regeringen har sedan 1983 underdimensionerat polisutbildningen och föreslår endast 150 utbildningsplatser även för kommande budgetår. Detta innebär att polisen successivt avrustas och får allt mindre möjligheter att fullgöra de krav vi ställer. Centerpartiet har sedan 1983 varnat för effekterna av en medveten underdimensionering av polishögskolans utbildningsplatser. De negativa effekterna slår nu igenom med full kraft. Antalet extra polisassistenter har på drygt ett år minskat med 23 90 i storstadslänen. I den övriga delen av landet var minskningen under samma period 13 I. Enligt rikspolisstyrelsens beräkningar kommer ca 1 580 polismän att sluta sin anställning under perioden 1985 90, medan under samma period endast ca 700 kommer att ha avslutat sin grundutbildning eller motsvarande. Som skäl för att begränsa aspirantintagningen till 150 åberopar justitieministern och majoriteten i justitieutskottet att personalläget inom polisen har förbättrats. Detta är så till vida riktigt som att utvecklingen när det gäller antalet polismän som tjänstgör utöver gällande persontablå har varit gynnsam under de senaste åren, men arbetsläget inom polisen är ändå enligt vår mening mycket hårt ansträngt. Här gäller det att se hur det ser ut i verkligheten ute i polisdistrikten och inte konstruera teoretiska beräkningsmodeller. Det måste ju ändå vara verkligheten som styr planeringen. Från centerpartiets sida kan vi inte acceptera den nedrustning av polisens resurser som socialdemokraterna för närvarande ägnar sig åt. Vi har därför yrkat på att 460 polisaspiranter skall tas in på polishögskolan under kommande budgetår. Fru talman! Socialdemokraterna vill nu inrätta 70 nya polistjänster, varav 50 i första hand skall användas för att bekämpa våldsbrottslighet och 20 för att bekämpa ekonomisk brottslighet. Enligt centerpartiets uppfattning är detta en otillräcklig satsning, och vi föreslår i stället att 100 nya polistjänster inrättas. Dessa tjänster skall i huvudsak placeras i storstadsområdena och uteslutande användas för att bekämpa den kraftigt tilltagande våldsbrottsligheten. Att vi i nuvarande situation inte vill satsa ytterligare resurser för att förstärka polisens ekorotlar beror på att den nuvarande organisationen inte används effektivt. Ekorotlar inrättades 1977 under den icke-socialistiska regeringstiden. Centerpartiet har därefter under en följd av år arbetat för en utbyggnad när det gäller polisens resurser att bekämpa ekonomisk brottslighet. Vi har också föreslagit att ekonomisk expertis knyts till polisen. Detta har nu skett. Ekorotlarna omfattar i dag drygt 300 tjänster, varav ca 250 är polistjänster. En utvärdering av verksamheten visar att en fjärdedel av personalresurserna används för utredning av andra brott än ekobrott, vilket motsvarar drygt 60 polismanstjänster. Även inom rikskriminalens ekorotel ägnas en stor resursandel åt utredning av andra brott. Mot denna bakgrund kan vi i centerpartiet inte finna det motiverat att nu ytterligare förstärka ekorotlarna. I stället bör arbetet ha inriktningen att hela den personalresurs som finns på de regionala ekorotlarna och på rikskriminalens ekorotel verkligen arbetar för att bekämpa ekobrottsligheten. Detta ger ett faktiskt resurstillskott till arbetet som är betydligt större än det som regeringen nu har föreslagit. Fru talman! På regeringens uppdrag har rikspolisstyrelsen arbetat fram ett förslag till en omfördelning av polismanstjänster. Förslaget är för närvarande föremål för remissförfarande. Totalt omfattar utredningen en flyttning till storstadsdistrikten av ca 350 polistjänster från såväl avfolkningsområden som mindre och medelstora tätorter. Centerpartiet kan inte acceptera ett sådant förslag. Situationen är den att många av de mindre polisdistrikten redan i dag har svårigheter när det gäller att planera verksamheten i enlighet med gällande arbetsmarknadslagar. De små polisdistrikten omfattar avsevärda geografiska områden. Som exempel på den prekära personalsituationen kan nämnas Svegs polisdistrikt, som har 21 polistjänster och omfattar hela landskapet Härjedalen. För att möjliggöra en bemanning i enlighet med gällande lagar och med hänsyn tagen till regler om arbetstid m.m., tvingades regeringen att tillåta Svegs polisdistrikt ytterligare övertidstimmar i förhållande till budgeten. Kombinationen av stora geografiska områden och få polismanstjänster gör att sårbarheten i de små polisdistrikten är mycket stor. De mindre och medelstora tätorterna har hittills haft en brottsutveckling som varit mindre alarmerande än storstadsområdenas. En omfördelning av personalresurser i den storleksordning som diskuteras innebär dock för vissa regioner en oacceptabel minskning av tillgänglig personal — det rör sig om en minskning i storleksordningen 10 96. Förslaget har utsatts för en omfattande kritik — inte minst här i riksdagen, där samtliga partier i ett stort antal motioner till årets riksmöte kritiserar förslaget. Vii centerpartiet vill lösa storstadsregionernas prekära situation genom att i stället tillskapa nya tjänster. Vi föreslår därför ett program som innebär att det under en treårsperiod inrättas 350 nya tjänster som skall komma storstadsregionerna till del. Därmed tillgodoser vi också de önskemål som samtliga partier fört fram i motioner till årets riksmöte. Jag utgår från att de socialdemokrater, folkpartister och moderater som i motioner har avvisat förslaget till omfördelningar nu står fast vid sin uppfattning och stöder centerns reservation på detta område. Kvarterspolisverksamheten har nu varit i gång i tio år. Av de totalt 16 400 polismän som finns arbetar 300-400 som kvartersoch områdespoliser. Verksamheten möter stor uppskattning hos allmänheten. Men organisationen är sårbar och behandlas ibland av den övriga polisverksamheten som en resurs som kan nyttjas för annat arbete. Det är särskilt vanligt sommartid. I många områden tvingas kvarterspoliserna därför att acceptera en ryckighet i sitt arbete som är till men främst för kontinuiteten. Problemen med sommarkommenderingarna har accentuerats under de senaste åren och de är en konsekvens av den minskade rekryteringen av polisaspiranter. Kvarterspolisverksamheten utgör en oerhört värdefull del av polisens arbete. Här måste det bli förbättringar. Vi i centerpartiet tycker att det är fel att kvarterspolisen i många fall behandlas styvmoderligt. Låt mig, fru talman, avslutningsvis uttrycka min tillfredsställelse över det tillkännagivande som utskottet gör till regeringen om situationen när det gäller polisens lokalförhållanden. Under ett stort antal år har det varje år väckts en mängd motioner här i riksdagen med förslag till upprustning och nybyggnad av polishus och andra lokaler för polisens verksamhet på olika orter i landet. Det finns många exempel på klart undermåliga lokaler som försvårar och förhindrar ett effektivt arbete och som också är mycket dåliga ur arbetsmiljösynpunkt. Det är därför positivt att utskottet nu har kunnat enas om att av regeringen beställa en flerårsplan, där man skall redovisa åtgärder för att komma till rätta med dessa problem. Fru talman! Med hänvisning till vad jag nu har anfört ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 3, 4, 5 och 6 i det betänkande som vi nu diskuterar.

Fru talman! I föreliggande betänkande behandlas frågan om anslag till polisväsendet och i samband härmed ett antal motioner som rör polisen. Innan jag går in på de reservationer som är fogade till betänkandet, skall jag säga något mera allmänt om polisverksamheten. Polisväsendet har under de senaste två åren varit föremål för omfattande reformer. Det är reformer som har syftat till en decentralisering och en demokratisering av polisverksamheten. Det är nu lokala och regionala organ som själva bestämmer om sin verksamhet med utgångspunkt i de egna behoven. Statsmakterna anger enbart de grundläggande prioriteringarna. De lokala polisstyrelsernas inflytande har väsentligen stärkts, vilket har stor betydelse för medborgarinflytandet över polisen. Polisberedningen, som har haft att förebereda reformen, överlämnade 1985 sitt slutbetänkande. I betänkandet behandlas frågan om inriktningen av polisarbetet. Det är ett viktigt betänkande, som på olika sätt markerar vikten av en polisverksamhet förankrad hos allmänheten.

Polismän med områdesansvar och en tjänst som bygger på fotpatrullering ger större allmänpreventiv effekt. Fru talman! Under de senaste månaderna har polisen stundtals varit utsatt för hård kritik. Låt mig här göra den deklarationen att polisen i detta land i allmänhet är utomordentligt bra. Det är en polis som gör ett effektivt, engagerat och omdömesgillt arbete. Jag tror också att man kan säga att polisen i allmänhet har ett starkt förtroende bland medborgarna. Det är därför, för att bevara det förtroendet, naturligtvis av utomordenligt stor vikt att det sker bestämda ingripanden och avståndstaganden när enskilda polismän inte förstår att leva upp till det goda omdöme som präglar svenskt polisväsende i allmänhet. Så till reservationerna, och först reservation 1, som rör antalet polisaspiranter. När man diskuterar frågan om antagningen av polisaspiranter måste man komma ihåg att hålla isär den frågan och frågan om antalet polismanstjänster inom polisväsendet. Den senare frågan skall i vanlig ordning regleras genom nytillskott av tjänster. Frågan om hur många polisaspiranter som bör antas under nästa budgetår är i huvudsak beroende av två faktorer. Den första gäller storleken på avgångarna från befintliga tjänster, dvs. hur många polismän som slutar på grund av pensionering eller av andra orsaker. Den andra faktorn rör tillgången på polismän utanför tjänstetablån, dvs. hur många extra polismän det finns som ännu inte har fått någon tjänst. För närvarande finns det ca 16 000 polismanstjänster i landet. Enligt den prognos för avgångar under de närmaste åren som rikspolisstyrelsen har redovisat i sin senaste anslagsframställning kommer antalet poliser som slutar sin tjänst att uppgå till ca 300 per år. Det skall tilläggas att rikspolisstyrelsen i flera tidigare anslagsframställningar har överskattat avgångarna från poliskåren. Det finns samtidigt drygt 1 300 polismän utanför tjänstetablån. Antalet har varit i stort sett oförändrat de senaste åren. Av de befintliga tjänsterna är ca 400 vakanta, en siffra som är svår att minska, eftersom den i stort motsvarar omsättningsvakanserna inom kåren. Det är mot den här bakgrunden som man skall se utskottsmajoritetens förslag om en aspirantantagning på 150 personer för nästa budgetår. Reservanternas önskemål om en antagning av 460 aspiranter skulle komma att leda till att antalet polismän utanför tjänstetablån skulle bli avsevärt större än vad som kan anses sakligt motiverat. Utskottet har vid flera tillfällen understrukit att det skall finnas en hygglig överensstämmelse med antalet tjänster och antalet tillgängliga polismän. I år har de borgerliga partierna i en reservation lyckats ena sig om antagningen av polisaspiranter. Moderaterna har uppenbarligen fått bestämma antalet, centern och folkpartiet har anslutit sig. 460 anses vara en acceptabel siffra för de borgerliga. Förra året vid den här tiden föreslog folkpartiet 200 som en acceptabel siffra och centern 300. Moderaterna har envist hållit fast vid 460. I två reservationer yrkas på fler polismanstjänster. I den moderata reservationen krävs 75 nya tjänster samt att de 20 tjänster som enligt regeringens förslag är avsedda för att bekämpa ekobrott skall användas till att bekämpa våldsbrottsligheten. I centerns reservation yrkas på 100 nya tjänster som bör inrättas i storstadsområdena. Regeringens och utskottsmajoritetens förslag innebär att två prioriterade områden tillförs nya tjänster: 50 tjänster som polisassistenter för bekämpande av våldsbrott och 20 tjänster som inspektörer för att bekämpa ekobrottslighet. Några större skillnader i fråga om antalet nya tjänster är det således inte mellan majoriteten och reservanterna. Moderaternas ovilja att öka antalet tjänster för bekämpning av ekobrottsligheten känner vi igen. Det är bara att konstatera att ekobrottsligheten inte är något prioriterat område för moderaterna. Efter Karin Ahrlands anförande kan man konstatera att även folkpartiet inte känner så varmt för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. I det här sammanhanget vill jag säga till Elving Andersson att man naturligtvis kan ha olika uppfattning om den utvärdering som har gjorts om polisens och ekorotlarnas insatser mot den ekonomiska brottsligheten. Jag är av den uppfattningen att polisen och ekorotlarna har gjort ett mycket bra jobb när det gäller att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Sedan är det en annan sak att ekorotlarna fick ta med sig många ärenden från bedrägerirotlarna — som de så att säga ärvde — och som de ännu inte har betat av. Men ekorotlarna har fyllt sin funktion på ett utomordentligt bra sätt. Det visar den utvärdering som brottsförebyggande rådet har gjort. Några ord om centerreservationen och fördelningen mellan olika polismyndigheter. Göran Ericsson berörde det också i sitt anförande. Till Göran Ericsson vill jag säga att jag tycker man skall hålla sig till det faktiska läget. Rikspolisstyrelsen påpekade i ett par anslagsframställningar att någon genomgripande översyn av polispersonalens fördelning mellan olika polismyndigheter inte hade skett sedan 1965. I sin anslagsframställan 1986/1987 framhöll rikspolisstyrelsen att det var angeläget att en sådan översyn kom till stånd. Det var de propåerna som föranledde regeringen att begära en sådan översyn hos rikspolisstyrelsen. Jag tycker kanske inte att det är så särskilt konstigt att den blir gjord, eftersom det inte hade skett någon översyn sedan 1965. Det är sakläget, Göran Ericsson. Beträffande detta att riksdagen skall uttala sig i frågan om fördelningen vill jag bara säga till Elving Andersson att riksdagen 1981 i politisk enighet fattade ett principbeslut om den lokala polisorganisationen. Innebörden av detta beslut var bl.a. att regeringen skulle besluta om fördelningen av polismanstjänster mellan de olika polismyndigheterna och basorganisationen. Beslutet bekräftades 1985 under enighet här i kammaren. Inte protesterade centerns talesman då. Så några ord om reservationen om kvarterspolisverksamheten. Även den frågan har vi behandlat under tidigare år, och vi har då liksom nu varit eniga om att kvarterspolisverksamheten är ett viktigt inslag i det löpande polisarbetet. Jag vill åter framhålla att den nya polisorganisationen ger utrymme för polismyndigheterna att själva bestämma inriktningen av polisverksamheten, exempelvis genom ökad användning av kvarterspoliser. Det betänkande som polisberedningen har lagt fram och som jag nämnde om i min inledning visar också att det är den inriktningen av polisarbetet som det finns ganska hygglig politisk enighet om. Jag yrkar därför avslag på den reservationen och på övriga reservationer som är fogade till betänkandet. Herr talman! Avslutningsvis vill jag också uttrycka min uppskattning över att utskottet kunnat enas om två viktiga ställningstaganden. Det ena är att man gör ett tillkännagivande till regeringen om en plan för byggande av polishus. Det är inte på något vis så att de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet har fått lägga sig för borgerliga propåer i den här riktningen, utan tillkännagivandet tillkom snarare på socialdemokratiskt initiativ i utskottet. Utskottet ser i enighet utomordentligt allvarligt på de otillfredsställande lokalförhållandena för polisverksamheten. Det är mycket betydelsefullt att regeringen snabbt utarbetar en plan för hur läget skall kunna förbättras när det gäller polisens lokalfrågor. Det andra är att vi nu i enighet gör ett uttalande om resurserna och arbetet vid särskilt allvarliga händelser. Utskottet avstyrker en motion med krav på en särskild fristående specialstyrka för dessa uppgifter. Det är självklart att vi måste ha en polis som har resurser, möjligheter och utbildning för att möta allvarliga händelser och incidenter, men det bör ske genom en verksamhet som är integrerad i den ordinarie polisverksamheten. Här har vi kunnat ena oss om ett uttalande i utskottsbetänkandet, även om det föreligger ett särskilt yttrande från moderaterna. Jag kunde dock inte höra att Göran Ericsson berörde det i sitt anförande. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Mycket kort: Lars-Erik Lövdén har uppehållit sig vid den vanliga sifferexercisen fram och tillbaka om polistjänster och polisaspiranter. Det väsentliga är faktiskt att garantera att det finns utbildade polismän när de behövs och när tjänsterna skall fyllas ut. Men vi måste självfallet också ständigt räkna med att en del tjänster är tomma på grund av omsättningen — som Lars-Erik Lövdén säger. Det är inte det frågan gäller. Den här debatten rör sig om huruvida vi skall utbilda poliser så att det finns tillräckligt många i framtiden. Lars-Erik Lövdén var irriterad över den borgerliga enigheten i frågan. Jag kan bara svara att folkpartiet har lyckats skaffa fram pengar i år, och då är det en fullständig självklarhet att vi ställer upp. Vi hade gärna gjort det förra året om vi hade haft pengarna. Lars-Erik Lövdén är välkommen in i enigheten och får gärna rösta på våra pengar, för det handlar om framtiden. Vi har inte på något sätt velat hindra ett bekämpande av ekobrottsligheten, meni detta fall har varken socialdemokraterna eller folkpartiet lyckats skaffa fram hur mycket pengar som helst till nya tjänster. Vi står i en valsituation och då tycker vi i folkpartiet att det är viktigare att skydda individen än att skydda kollektivet.
Herr talman! Det var gripande att höra Lars-Erik Lövdéns inlägg. Han började med att tala om synliga poliser, poliser som patrullerar omkring bland befolkningen och är snälla farbröder. Dessa poliser finns inte i socialdemokratins Sverige och de kommer heller aldrig att finnas, eftersom de är upptagna av att hålla polisstationen öppen så gott det nu går. Så redovisar Lars-Erik Lövdén en teknik som regeringen använder när det gäller ökningen av antalet platser vid polisskolan. Man har då ett faktiskt antal poliser, och det antalet har legat stilla i rätt många år nu, medan vi här i riksdagen har stiftat den ena lagen efter den andra, och det är som bekant polisens uppgift att se till att de efterlevs. Man har också för många poliser för antalet tjänster — något tusental. Då väljer regeringen icke att öka antalet tjänster och se till att de poliser som ännu inte har tjänster får sådana, utan då väljer regeringen att dra ned antalet polismän. Jag tycker det vore uppfriskande och välgörande för den här debatten om socialdemokratins företrädare här, Lars-Erik Lövdén, från talarstolen talade om för svenska folket att socialdemokraterna väljer att dra ned antalet poliser — det är vad man gör. Vi på den borgerliga kanten vill, precis som Karin Ahrland sade, gå den andra vägen. Det som ett ögonblick överraskade mig, herr talman, var att socialdemokratin, i strid mot hela den samlade arbetarrörelsens inställning, väljer att därutöver försöka få folk att arbeta övertid för att klara tjänsten — inte kommande pucklar i tjänstgöringen. Jag redovisade i mitt anförande, herr talman, att det 1985/86 fullgjordes övertid motsvarande 800 polismannatjänster. Det finns alltså ett behov. Sedan ondgjorde sig Lars-Erik Lövdén över att vi inte ställer upp på bekämpningen av ekobrottsligheten. Jag delar Karin Ahrlands uppfattning även i den frågan: Kan vi icke erbjuda en grundläggande trygghet på gator och torg är det en förstahandsuppgift att åstadkomma det. Ekobrotten kan vi börja utreda när vi har klarat av den.
Herr talman! När det gäller antalet polismanstjänster och antalet aspiranter kan man naturligtvis, som Lars-Erik Lövdén gjorde, redovisa en massa siffror och använda teoretiska beräkningsmodeller. Men vi måste trots allt se till verkligheten, vi måste se till hur det ser ut ute i de enskilda polisdistrikten, där det många gånger fattas personal. När utskottet har varit ute på studieresor, och även vid andra kontakter vi har haft med polisen, har det överallt redovisats att man har personalbrist. För det talar också de siffror jag nämnde; vi har de facto 1 000 färre tjänster i dag än vad vi hade 1975, om man tar hänsyn till effekterna av bl.a. ledighetslagar och arbetstidsförkortningar. På många polisdistrikt är i dag situationen den att det inte finns vikarier att sätta in när ordinarie tjänsteinnehavare vill ha tjänstledighet för studier eller fackliga uppdrag eller föräldraledighet. Det fattas folk att sätta in som ersättare, och det gör att verksamheten haltar betänkligt. Jag tycker det vore bra om vi kunde vara överens om att det är verkligheten i polisdistrikten, hur det ser ut ute på fältet, som skall vara avgörande när vi gör de här bedömningarna. Lars-Erik Lövdén sade att det i år är moderaterna som har bestämt antalet aspiranter som skall tas in på polishögskolan — centern och folkpartiet har följt med. Det förhåller sig inte riktigt på det sättet. Om Lars-Erik Lövdén hade besvärat sig med att läsa rikspolisstyrelsens petita hade han känt igen siffran 460 polisaspiranter — det är det antal rikspolisstyrelsen anser behöver tas in till polishögskolan i år för att man skall kunna klara personalsituationen. När det sedan gäller antalet nya tjänster — socialdemokraterna föreslår 70, och vi föreslår 100 — och deras arbetsinriktning säger Lars-Erik Lövdén att vårt förslag inte innebär någon större skillnad. Jo, det gör det faktiskt. Med socialdemokraternas förslag blir det 50 nya tjänster för att bekämpa våldsbrottsligheten. Med centerns förslag blir det dubbelt så många; det blir 100 nya tjänster för att bekämpa våldsbrottsligheten i storstadsregionerna. Det är en betydande skillnad, och den är dessutom mycket väl motiverad. När det sedan gäller ekorotlarna håller jag med Lars-Erik Lövdén om att dessa gör ett bra arbete. Min kritik inriktar sig inte på deras sätt att sköta sina uppgifter utan mot hur man styr deras resurser. Det har vid utvärderingen visat sig att 25 90 av de resurser som ekorotlarna har använts för arbete med annan brottslighet än ekobrottsligheten. Jag tycker att vi skall se till att ekorotlarna i första hand får möjlighet att jobba med de uppgifter som de i första hand är satta att sköta. Då får vi resursförstärkningar även för bekämpning av ekobrotten, och det är viktigt att så sker. Vad beträffar fördelningen av de 350 tjänster som man nu vill flytta om från små landsbygdsoch mindre tätortsdistrikt till storstadsdistrikten säger Lars-Erik Lövdén att detta är något som riksdagen inte skall lägga sig i, eftersom vi tidigare har fattat principbeslut om detta. Det är i och för sig riktigt att det finns ett sådant principbeslut om vissa frågor om fördelningen mellan polisdistrikten. Men vi vill av två skäl ändå här i riksdagen ta upp denna omfördelning. För det första gäller det en mycket stor och radikal omorganisation, som knappast kan anses ha varit med i bilden när vi fattade det förra beslutet, som mera avsåg den normala löpande omfördelningen mellan polisdistrikten. För det andra vill vi inom centern inte lösa personalfrågorna i storstadsområdena genom en omfördelning utan i stället genom tillskapande av nya tjänster, varvid de små distrikten får behålla sina tjänster och nya tjänster tillförs storstadsregionerna för lösande av dessa problem. Tillskapandet av nya tjänster är, Lars-Erik Lövdén, en fråga för riksdagen. Man kan därför inte sopa denna fråga under mattan och säga att den inte skall behandlas i riksdagen. Riksdagen skall behandla denna fråga.
Herr talman! Jo, Elving Andersson, jag känner igen siffran 460 från rikspolisstyrelsens anslagsframställan. Jag vill erinra mig att det var ungefär samma storlek på anslagsframställningen för ett år sedan, men då ställde sig Elving Andersson inte bakom rikspolisstyrelsens begäran. I år har han accepterat moderaternas linje om 460 platser. Till skillnad från centern är moderaterna konsekventa och har hela tiden hävdat att intagningen skall avse 460 platser. Än en gång något om polisresurserna. Av framför allt Göran Ericssons inlägg kan man få uppfattningen att det är utomordentligt dåligt ställt med polisresurser i vårt land, men så är ingalunda fallet. Sedan förstatligandet 1965 har vi haft en 40-procentig ökning av antalet polismanstjänster. Vi har i dag ca 16 000 poliser i landet. Vi har också, till skillnad från vad en del av talarna här har hävdat, fått ett betydligt bättre personalläge under de senaste tio åren. År 1975 fanns det 1 800 vakanser inom poliskåren. Antalet är nu nere i 400. Dessutom — och det är skälet till att intagningen till aspirantutbildningen är lägre — finns det 1 300 färdigutbildade poliser som inte har erhållit tjänst. Detta är fakta, Göran Ericsson och andra som hävdar att det är så uselt ställt när det gäller antalet poliser i vårt land. Jag kan på goda grunder hävda att vi i dag har ett väsentligt bättre personalläge än vi hade 1975. Jag vill i polemik med Karin Ahrland säga att om man vill öka antalet poliser i vårt land skall det i så fall inte ske via en ökad intagning till polisutbildningen utan genom att man kraftigt ökar antalet polistjänster. Det kan inte vara rim och reson att det finns en stor diskrepans mellan antalet polistjänster och antalet poliser ute i organisationen. Jag vill vidare erinra om vad vi i utskottsbetänkandet skriver om den framtida intagningen av polisaspiranter. Det pågår med anledning av polisberedningens betänkande ett arbete inom departementet med att se över frågor som har att göra med intagningen av polisaspiranter. Det arbetet får naturligtvis drivas vidare och bör redovisas för riksdagen. De överväganden som kan föranledas av polisberedningens förslag om aspirantintagningen får självfallet också bli styrande för intagningen under kommande budgetår. Det är ett uttalande som utskottet gör, och vi får ju möjlighet att komma tillbaka till frågan om aspirantintagningarna för de budgetår som följer. Sedan än en gång bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten. Göran Ericsson gav uttryck för sitt partis synsätt, att det inte är särskilt viktigt att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, och det gjorde också Karin Ahrland för folkpartiets del. Jag tycker att det är utomordentligt viktigt att bekämpa den ekonomiska brottsligheten och då inte enbart av ekonomiska skäl. Det är naturligtvis ett skäl att den ekonomiska brottsligheten har en väldig omfattning och slår hårt mot samhällsekonomin. Ett annat skäl är att enskilda drabbas av den ekonomiska brottsligheten. Jag har kommit i kontakt med många små leverantörer, som är seriösa företagare och som lider väldigt hårt av att det finns en ekonomisk brottslighet där man fifflar med mervärdeskatt, arbetsgivaravgifter och liknande, vilket gör att de seriösa småföretagarna har svårt att konkurrera. Detta är en allvarlig form av brottslighet som jag tycker att man skall se upp med. Det borde kanske också Göran Ericsson göra utifrån moderaternas utgångspunkter. Jag tycker att det är en rimlig fördelning att det nu sker en förstärkning med 20 tjänster i ekorotlarna. Som jag sade, har utvärderingarna visat att ekorotlarna är effektiva. Att de så att säga har fått ärva vissa ärenden från bedrägerirotlarna — de som tillträtt tjänster inom ekorotlarna har tagit ärendena med sig — är en annan sak, men de har sannerligen inte brist på arbetsuppgifter när det gäller att komma åt den ekonomiska brottsligheten.
Herr talman! Lars-Erik Lövdéns taktfullhet bjuder honom att naturligtvis inte säga att regeringen drar ner antalet poliser. Det är två saker jag frågar mig. Den ena är vilket skäl det möjligen kan vara som leder rikspolisstyrelsen fram till ett äskande om 460 nya aspiranter. Det kan ju inte vara så att man sitter och kastar tärning eller gissar. Det finns naturligtvis en grund för det, och grunden är att svensk polis inte skall bli mindre personalmässigt och svagare. Så säger Lars-Erik Lövdén att det är inte så illa. Det har skett en 40-procentig ökning, och så tar han till en tillräckligt lång tidsperiod så att procentsatsen skall bli imponerande. De som hör det här tycker ju att det är alldeles förfärligt så många poliser vi har. Men samtidigt — och det sade jag i min förra replik — har vi i denna kammare också stiftat lagar och krävt att polisen skall ägna sig särskilt åt alla redan stiftade lagar, vilket har lett till att polisen fått mer att göra. Stockholms polisdistrikt förbrukade samtliga sina tilldelade övertidstimmar för budgetåret 1986/87 på tre månader. Det innebär inte att man tar in alla poliser och sätter dem på en parkbänk och låter dem sitta där, utan de har naturligtvis slitit alldeles otroligt för att klara verksamheten i polisdistriktet. Den har icke kunnat klaras utan att man har måst ianspråkta hela övertidskvoten på tre månader, och sedan får man gå på dispens. Är det, Lars-Erik Lövdén, en politik som bär arbetarrörelsens prägel, att ha en sådan personalbemanning att människor för att klara verksamheten tvingas arbeta övertid på detta sätt? Att det är en styggelse tycker jag att vi borde kunna vara överens om. När det så gäller bekämpning av ekobrotten har vi moderater aldrig sagt att det är en verksamhet som inte är viktig. Men vi har sagt — jag sade det också i min förra replik — att om svensk polis har en sådan styrka att människor inte kan gå trygga på gator och torg och känna trygghet i detta samhälle, då får man ägna sig åt det först. När man har klarat det, tycker jag att det finns starka skäl att verkligen slå till mot ekobrotten, ty de är, precis som Lars-Erik Lövdén sade, en styggelse och de snedvrider branscher och konkurrensförhållanden.
Herr talman! Mycket kort om polisaspiranterna. Vad det handlar om är att vi inte vill öka antalet obesatta tjänster i framtiden. Jag är förvånad över Lars-Erik Löwdéns argumentation här. Menar han att ifall han hade pengarna tillgängliga skulle han inte vilja utbilda fler polisaspiranter? Tycker han inte att det vore bra ifall vi kunde utbilda fler? Det låter nästan som om Lars-Erik Löwdén är på väg att medge det när han säger att han ett framtida år kan tänka sig komma tillbaka till frågan i anledning av budgetpropositionen. Jag säger: Mycket välkommen i det gäng som vill utbilda fler polisaspiranter. Sedan har vi hört den vanliga upprepningen om folkpartiets inställning till ekobrottsligheten. Jag vill bara säga att vi inte tycker bättre eller sämre om ekobrottslingar därför att Lars-Erik Löwdén ständigt upprepar sina påståenden. Jag skulle kunna kvittera genom att fråga: Bryr sig socialdemokratin inte ett dugg om våldsbrotten? Men det håller jag mig för god för att fråga.
Herr talman! Jag tyckte jag hörde Karin Ahrland säga: Vad folkpartiet vill är att inte öka antalet obesatta tjänster. Det är väl ingen risk att antalet obesatta tjänster skall öka till följd av regeringens förslag. Det finns i dag 400 vakanta tjänster inom polisväsendet och 1 300 polismän som inte har tjänst inom polisväsendet. Så inte tror jag att regeringens förslag om intagning med 150 aspiranter skulle leda till ett ökat antal obesatta tjänster. Vad det gäller är om det skall vara någon rimlig proportion mellan antalet polismän och antalet polistjänster i detta land. Ert förslag leder till att antalet poliser som inte har någon tjänst kommer att öka framöver. Det är därför vi inte accepterar förslaget om intagning av polisaspiranter för nästa budgetår. Bara en kort replik till om ekobrottsligheten. Göran Ericsson: Intresset från moderaterna när det gäller den ekonomiska brottsligheten har väl inte varit helt översvallande här i kammaren de senaste åren. Jag kan inte erinra mig hur många av de förslag som ekokommissionen framlagt som ni biträdde när vi hade den debatten här i kammaren, men inte var det särskilt många. Det var ett fåtal av de förslag som lades fram som ni kunde acceptera. Den stora merparten av de initiativ socialdemokratin tagit i syfte att begränsa och bekämpa den ekonomiska brottsligheten har moderaterna bestämt och konsekvent gått emot.
Herr talman! Jag talar först och främst om framtiden. Jag fick inget svar från Lars-Erik Lövdén huruvida han tyckte det var bra med ytterligare utbildning eller inte. Jag beklagar om jag använde fel uttryck i hastigheten. Vad jag menar är alltså polismän i tjänstgöring.
Herr talman! Vi börjar nu nalkas den sena timmen i debatten, och jag vill göra ungefär denna sammanfattning: När vi från moderaterna, folkpartiet och centern säger att regeringen drar ner antalet poliser, omläses detta i Lars-Erik Lövdéns mun till att man försöker åstadkomma bättre balans mellan antalet tjänster och antalet poliser. Jag vill till kammarens protokoll göra detta förtydligande. Det är nämligen inte alla som förstår detta. När det gäller insatserna mot ekobrottsligheten hade regeringen tillsatt en ekokommission. I den satte man in några stackars borgerliga människor som inte hade rösträtt i kommissionen utan skulle vara någon form av gisslan. Det gick alltså inte att föra till torgs vad vi ville ha sagt. När förslagen sedan kom var de i många fall oöverlagda och mindre bra. En del av dem var dessutom utformade på ett sådant sätt att de komplicerade verksamheten för de redan ansträngda seriösa företagen. Däremot drabbades de oseriösa företagen mindre. Det har således inte enbart varit fråga om ointresse, Lars-Erik Lövdén, utan moderata samlingspartiet har vänt sig mot regeringens förslag om ekobrott därför att de skulle ha förhindrat ett riktigt tillslag mot ekobrottslingarna, men försämrat situationen för de seriösa företagen.
Herr talman! Jag hade tänkt avstå från ytterligare inlägg i denna debatt, men efter att ha lyssnat till Lars-Erik Lövdéns förklaringar kring situationen med polisaspiranter i förhållande till antalet ordinarie tjänster, känner jag mig ändå tvungen att göra ett kort inlägg. När Lars-Erik Lövdén säger att det finns ett ganska stort antal extra ordinarie polismän som inte har någon egen tjänst, låter det som om dessa poliser inte har någonting att göra. Man får det intrycket när man lyssnar till Lövdén, även om han naturligtvis vet att det inte är så. Det är helt klart att samtliga polismän ute på distrikten, oavsett om de har en egen fast tjänst eller inte, har fullt upp att göra. Det finns ett mycket stort behov av dessa människor, även om de inte har någon fast tjänst. De behöver rycka in när de som har ordinarie tjänster skall ha ledighet för studier, för fackliga uppdrag, i samband med föräldraskap osv. Jag vill än en gång återkomma till vad jag tidigare har sagt om att vi måste låta verkligheten styra planeringen. Vi måste se hur det ser ut ute på polisdistrikten. Vi vart.ex. med justitieutskottet i vintras på besök hos polisen i Göteborg. Där, liksom på alla andra platser vi har besökt, fick vi en redovisning om att det fattas folk. Man har inte folk att sätta in som ersättare vid ledigheter etc. Det är det som är den verkliga situationen, och den måste vi utgå ifrån när vi planerar verksamheten. Det är därför den här högre aspirantintagningen behövs.
Herr talman! Jag är naturligtvis väl medveten om att samtliga polismän i detta land har fullt upp att göra och gör ett bra arbete. Något annat är naturligtvis inte fallet. Men vad såväl jag som regeringen och utskottet har hävdat är att det skall finnas en rimlig balans mellan antalet tjänster och antalet polismän i landet. Det tycker jag är ett mål som det finns anledning att sträva efter. Sedan till Karin Ahrland. Hade Karin Ahrland läst budgetpropositionen hade hon uppfattat att regeringen vill ha en successiv ökning av polisaspirantintaget. Det föreslås en ökning från 150 till 430 på tre år. Det framgår av utskottets betänkande att den beredning som nu sker med utgångspunkt från polisberedningens förslag om aspirantintagning naturligtvis också får bli styrande för dimensioneringen av polisaspirantintagningen för det budgetår som följer på det budgetår vi nu har att ta ställning till. Sedan än en gång till Göran Ericsson om den ekonomiska brottsligheten. Det måste väl ändå anses vara något märkligt att moderaterna gång efter gång går emot förslag som syftar till att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Varje gång sådana förslag presenteras är moderaterna totalt ointresserade av att ställa upp. Hade moderaterna varit intresserade av den ekonomiska brottsligheten, kunde man åtminstone begära att de presenterade egna förslag vid sidan av det gamla, att sänka skattetrycket, som väl ingen egentligen tror på när det gäller att komma åt den ekonomiska brottslighe ten. Ni har ett manifesterat, grundläggande ointresse av att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Det har framgått av debatten i denna kammare under de senare åren.

Herr talman! Jag hörde nyss Lars-Erik Lövdén ifrågasätta moderaternas intresse för alla de förslag som Sven Heurgrens kommission har lagt fram. De flesta av dessa förslag har gått till näringsutskottet. Vi har gått emot de förslag som innebär ett ingrepp i näringsfriheten, dvs. förslag av innebörden att man skall införa etableringskontroll etc. Detta har ingenting med antalet poliser att göra.
Herr talman! Jag har inte begärt ordet för att replikera på Lars-Erik Lövdén och hans räkningar för framtiden utan bara för att föreslå att vi avslutar debatten. Vice ordföranden kan behöva en lugnare helgafton — han skall ju ut och försvara en hel del omöjliga saker i morgon också.

Herr talman! Precis som utskottets värderade ordförande säger är det Valborgsmässoafton, och vi skall inte dra ut alltför långt på tiden. Dessutom behandlar detta betänkande frågor som kammaren har behandlat flera gånger tidigare, och argumenten är i stort sett desamma. Jag vill börja med att säga att justitieutskottet naturligtvis noggrant följer utvecklingen och förhållandena inom domstolsväsendet. Utskottet har under innevarande riksmöte besökt flera domstolar och har klart för sig att arbetsläget på många håll är mycket ansträngt. Att driva upp arbetstakten mycket hårt och att utan noggrann prövning införa modern teknik i rationaliseringssyfte är inom rättsväsendet, och särskilt inom domstolsväsendet, en farlig utveckling, framför allt ur rättssäkerhetssynpunkt. Domstolsväsendet i synnerhet kräver en lugn arbetstakt där domstolen får tid att ordentligt värdera och bedöma de olika mål och ärenden som ligger framför den. Det är ytterst medborgarnas värn ur rättssäkerhetssynpunkt. Utskottsledamöterna skiljer sig åt i år, liksom många tidigare år, i vad gäller vissa frågor som gäller nämndemännen och specialdomstolarna. Nämndemannamedverkan i den dömande verksamheten har en lång tradition i vårt land, och det är viktigt att säga att det råder allmän enighet om principen om denna lekmannamedverkan i domstolarna. Vi skiljer oss åt när det gäller antalet nämndemän i domför sammansättning och när det gäller vissa frågor om omröstningsreglerna. Med anledning av en del skriverier som har förevarit vill jag säga att moderata samlingspartiets ståndpunkt när det gäller denna fråga, efter ganska långa diskussioner och beslut på partistämman, är att en återgång bör ske till de regler som gällde före 1983, både i vad gäller antalet nämndemän och i vad gäller omröstningsreglerna. I den senare frågan får vi kanske anledning att återkomma vid en senare diskussion. Skälen till att vi anser att man skall återgå till de tidigare reglerna ligger framför allt däri att vi är oroade över att bredden och mångsidigheten i fråga om lekmännens medverkan i domstolen kan undergrävas med det ringa antal lekmän som socialdemokratin fattade beslut om 1983. Motsvarande argument gäller naturligtvis också i länsrätt, där vi således också anser att den tidigare gällande ordningen bör återinföras. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 2 i utskottets betänkande och även till reservation 6 som gäller antalet nämndemän i länsrätt. Detta leder även fram till ett behov av större medel, vilket framgår av reservation 5, som jag också yrkar bifall till. Specialdomstolarna har i flera år varit föremål för diskussion i utskottet. Det föreligger en borgerlig enighet om att man bör minska antalet specialdomstolar och låta de allmänna domstolarna ta över mål och ärenden från specialdomstolarna. Det finns flera skäl till att varna för en utveckling mot allt fler specialdomstolar, eftersom detta ytterst drabbar de enskildas rättssäkerhet. Snarlika rättsliga frågor kan komma att bedömas olika i specialdomstolar och i allmänna domstolar. Ordningen kan också komma att strida mot huvudprincipen att rättsskipningen skall vara lokalt förankrad och att den skall ske under medverkan av lekmän. Vad särskilt gäller domstolar och organ som är partssammansatta kan det ifrågasättas om dessa kan anses vara så oavhängiga och opartiska som förutsätts i Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna. Starka skäl talar alltså för att införa regler som gör att avgöranden inom domstolar och organ som gäller specialdomstolar i vanlig ordning kan prövas också av högre rätt, vilket för närvarande inte alltid är fallet. Det finns vidare anledning att överväga frågor om den lämpliga fördelningen av olika typer av målgrupper mellan de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna. Bara för någon vecka sedan framlade som bekant rättegångsutredningen förslag om att minska antalet specialdomstolar och försöka få in så många mål och ärendegrupper som möjligt under de allmänna domstolarna. Det finns därför anledning för oss att återkomma till frågan. Men för dagen, herr talman, vill jag yrka bifall till den gemensamma borgerliga reservationen nr 7 rörande specialdomstolarna.

Herr talman! Till det betänkande som nu behandlas har vi folkpartister i utskottet fogat tre reservationer, som jag yrkar bifall till. Det är reservationerna 1, 3 och 7. Reservation 1 gäller delegering vid domstolarna. Den skall ses mot bakgrund av att vi är oroliga över de många avhoppen från domarbanan. Det är avhopp som oroar inte minst ur rättssäkerhetssynpunkt. För att rättsskipningen skall fungera krävs ett tillräckligt antal domare av hög kvalitet som trivs med sitt arbete och som vill fortsätta med detta. Orsakerna till avhoppen är säkert många och av olika karaktär, och de måste undanröjas undan för undan och på skilda sätt. Ett sätt skulle enligt folkpartiets mening vara att delegera vissa mer eller mindre rutinmässiga men nog så viktiga arbetsuppgifter från domarna till annan personal vid domstolarna. En förutsättning för en sådan reform är naturligtvis att det finns välutbildad personal som kan ta hand om de här uppgifterna. Det är därför vi vill att domstolsverket skall få i uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta s.k. kanslisttjänster, vilkas innehavare verket skulle ge en kvalificerad internutbildning. Reservation 3 står vi folkpartister som sagt också bakom. Den handlar om det totala antalet nämndemän. 1983 års nämndemannareform har inneburit att nämndemännen inte tjänstgör så ofta som före reformen. Detta är naturligtvis inte bra: lekmännen får en bristande rutin med allt vad det kan innebära av negativa konsekvenser för bl.a. rättssäkerheten. Justitieministern säger i budgetpropositionen att det kan bli nödvändigt att minska det totala antalet nämndemän för att öka de kvarvarande nämndemännens tjänstgöringsdagar. Det är logiskt, men vi anser ändå att behandlingen av frågan om det totala antalet lekmannadomare skall anstå och att frågan skall prövas först då vi tar ställning till rättegångsutredningens arbete. Reservation 7 slutligen gäller s.k. specialdomstolar. Vi folkpartister vill liksom de andra borgerliga ledamöterna i utskottet få till stånd en översyn i syfte att minska antalet specialdomstolar. Låt mig för säkerhets skull framhålla att det inte gäller att slå samman de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna. Det handlar i stället om t.ex. hyresnämndsoch bostadsdomstolsuppgifter, som enligt vår mening utan vidare skulle kunna överföras till allmän domstol. Det handlar vidare om de s.k. ekodomstolarna, vilkas införande vi i folkpartiet var emot. Att dessa domstolar av många skäl är onödiga visas inte minst av att ytterst få fall har förts fram till ekodomstolarna, sedan dessa tillkom. Nej, herr talman, en översyn för att banta antalet specialdomstolar behövs därför att organisationen av rättsskipningen är svåröverskådlig och splittrad, vilket ytterst drabbar den enskilde och dennes rättssäkerhet. Det är också av utomordentligt intresse att bevara en bred kunskap och en allmän överblick hos domarna i de ordinära domstolarna. Det tjänar ytterst till att stärka rättssäkerheten för den enskilde medborgaren. Jag yrkar än en gång bifall till reservationerna 1, 3 och 7.

Herr talman! Jag vill inledningvis citera förre generaldirektören i domstolsverket, Mats Börjesson, som har angett domstolarnas betydelse på följande sätt: ”Domstolarnas förmåga att i ett snabbt, säkert och billigt — Prot.

Av särskild vikt är rättssäkerhetsaspekterna. Systemet får inte vara så svåröverskådligt och krångligt att den enskilde medborgaren redan därigenom riskerar rättsförluster. Utgångspunkten för vår domstolsorganisation bör vara att de allmänna domstolarna skall ha en generell och saklig kompetens, i vilken inskränkningar bör ske när det är oundgängligen nödvändigt. Rättsskipningens kvalitet beror främst på domarnas kompetens. Domarutbildningen är därför av stor betydelse. En annan huvudprincip är att rättsskipningen skall vara lokalt förankrad och ske under medverkan av ortens lekmän. En stark förankring bidrar bl.a. till att dömandet kommer närmare människorna och kan ske under hänsynstagande till lokala förhållanden. Ett stort antal specialdomstolar och domstolsliknande organ för särskilda sakområden har inrättats under senare år. Denna utveckling har skett utan att vi vid något tillfälle tagit ställning till de övergripande principer som bör styra domstolsorganisationen. Praktiska synpunkter, ofta avgränsade till en smal sektor av rättsskipningen, har fått vara bestämmande för utformningen. Därför har vi i dag ett ur organisatorisk synpunkt starkt splittrat domstolsväsende. För den enskilde är det lätt att gå vilse i floran av rättsinsatser, och även de som är inne i systemet har ibland svårt att hitta rätt. Den nuvarande organisationen med en mängd specialdomstolar och domstolsliknande organ fyller inte de grundläggande krav som kan ställas. Från centerpartiets sida har vi tidigare, motionsledes, föreslagit att en översyn bör komma till stånd i syfte att nedbringa antalet specialdomstolar och andra organ med rättsskipande uppgifter. Vid utskottsbehandlingen fick vi av en remissopinion ett brett stöd för denna vår uppfattning. I år har vi därför återkommit med en motion i frågan. Glädjande nog har vi nu fått med utskottets moderater och folkpartister på vår linje. I reservation nr 7 utvecklar vi vår uppfattning närmare, och jag yrkar således bifall till denna reservation. I juli 1983 ändrades formerna för lekmannamedverkan i tingsrätt m.m. Antalet nämndemän minskades från tidigare fem till tre i allmänna mål utom i mål för vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i två år. Även omröstningsreglerna ändrades. Domstolsverket har på regeringens uppdrag utvärderat effekterna av den minskade lekmannarepresentationen. Av utvärderingen framgår att tjänstgöringsfrekvensen för nämndemännen halverats från 1980 och till i dag. År 1980 var den genomsnittliga tjänstgöringsfrekvensen 11-20 dagar om året, och år 1985 tjänstgjorde nämndemännen i genomsnitt endast 6-10 dagar. Många nämndemän vill tjänstgöra oftare än nu, vilket är viktigt för att de skall kunna hålla sig å jour med verksamheten. 39 Av budgetpropositionen framgår att regeringen anser det rimligt att minska antalet nämndemän i en del domkretsar. Antalet nämndemän är i dag närmare 8 000. En minskning dithän att tjänstgöringsfrekvensen ökar till 11—20 dagar om året innebär att antalet lekmannarepresentanter i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna halveras. Från centerpartiets sida avvisar vi en sådan utveckling. Enligt vår mening medför en så kraftig reducering av nämndemannakåren risk för att allmänhetens möjligheter till påverkan av domstolsarbetet kraftigt försämras. Jag yrkar således bifall till reservation nr 3. Enligt centerpartiets mening är det viktigt att den verksamhet som bedrivs av Nämndemännens riksförbund, främst genom utgivandet av tidningen Nämndemannen, ges ett sådant stöd att det arbete som har anknytning till nämndemännens verksamhet kan bedrivas på ett meningsfullt sätt. Tidningen Nämndemannen, som är ett viktigt utbildningsoch informationsorgan för våra nämndemän, har en bekymmersam ekonomisk situation för närvarande. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall också till reservation nr 4.

Herr talman! I detta betänkande, som behandlar medelstilldelningen till domstolarna, är utskottet i allt väsentligt enigt. Vi kan konstatera att arbetsläget fortfarande är ansträngt vid de allmänna domstolarna. Anslaget till dessa har under en följd av år varit föremål för kännbara nedskärningar, och utskottet har vid tidigare budgetbehandlingar framhållit att kravet på rättssäkerheten gör att möjligheterna till rationaliseringar inom domstolsväsendet inte är obegränsade. Årets budget har medfört att man inom domstolsväsendet sluppit att tillämpa det generella besparingskravet enligt det s.k. huvudförslaget. Vi är i utskottet överens om uppfattningen att de medel som nu tilldelas skall göra det möjligt för de allmänna domstolarna att arbeta på ett tillfredsställande sätt. Ett särskilt problem, som jag något vill beröra, är den i den allmänna debatten alltmer uppmärksammade frågan om rekryteringen till och avgångarna från domarbanan. I en rapport från domstolsverket har konstaterats att avhoppen från domarbanan har ökat kraftigt under senare år. Detta inger en viss oro, eftersom det är utomordentligt viktigt dels att vi kan rekrytera goda jurister till domarbanan, dels att domaryrket anses vara så attraktivt att tillräckligt många kvalificerade jurister stannar kvar inom yrket. Det är därför med tillfredsställelse vi läser i årets budget att departementschefen ämnar föreslå regeringen att utreda domarbanans utformning på längre sikt i syfte att stärka domarkarriärens attraktionskraft. Herr talman! Även om utskottet har varit i stort sett enigt har några reservationer fogats till betänkandet. En del av dem har tidigare diskuterats i kammaren. I en reservation av folkpartiet föreslås att domstolsverket skall få i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta kanslisttjänster, vilkas innehavare kan överta enklare juristgöromål vid domstolarna. I utskotten är vi i stort sett överens om de grundläggande tankegångarna i den motion som ligger till grund för reservationen. Det är bara det att en försöksverksamhet om delegering utöver vad tingsrättsinstruktionen medger pågår inom domstolarna. Enligt vad som hittills har kunnat utvärderas har erfarenheterna av denna verksamhet varit enbart goda. Vidare föreslås i en rapport från domstolsverket ytterligare delegering till biträden av vissa göromål. De här förslagen bereds för närvarande inom regeringskansliet. Utskottsmajoriteten anser därför att ett tillkännagivande till regeringen inte behövs. Moderaterna har i ett par motioner tagit upp frågan om antalet nämndemän i tingsrätt och länsrätt och föreslår att samma regler som gällde före 1983 skall gälla både beträffande antalet nämndemän och beträffande omröstningsreglerna. Frågan har varit uppe till behandling i denna kammare vid varje riksmöte under de senaste åren. Sedan den senast diskuterades här har vi kunnat ta del av en undersökning som redovisas i en rapport från domstolsverket. Man kan inte av den utvärderingen dra slutsatsen att rättsskipningen blivit sämre. Varken överklagandefrekvensen eller ändringsfrekvensen har påverkats negativt. Utskottsmajoriteten anser att det finns skäl att avvakta vad rättegångsutredningen, som aviserat sitt slutbetänkande till i vår, säger om domförhetsreglerna och antalet nämndemän. I en reservation av folkpartiet och centern föreslås att det totala antalet nämndemän inte bör förändras. Besluten om antalet nämndemän fattas enligt delegation av hovrätterna och kammarrätterna, med undantag för de tre största tingsrätterna och länsrätterna som själva kan bestämma antalet nämndemän. Det har konstaterats att tjänstgöringsfrekvensen för nämndemännen har blivit något mindre än vad som antogs från början. Därför har departementschefen sagt att det på sina håll bör övervägas om inte antalet nämndemän behöver minskas inom vissa domkretsar. Det är viktigt att tjänstgöringstillfällena inte kommer alltför glest, eftersom det skulle kunna medföra att nämndemännen finner sitt uppdrag mindre intressant. Reservanterna tycks befara en kraftig reducering av nämndemannakåren. Det är det ju alls inte fråga om, utan vad som anges i propositionen är att det i allmänhet endast är mindre jämkningar som behöver göras. Och de skall göras domstol för domstol och ske i samråd med nämndemännen. Utskottsmajoriteten finner även här att syftet med motionen är tillgodosett med den skrivning som finns i betänkandet och som utskottsmajoriteten har ställt sig bakom. Stöd till nämndemannaorganisationer tas upp i en reservation av centerns representanter i utskottet. Vi är överens om att det är viktigt att nämndemännen får information i för nämndemannauppdraget betydelsefulla frågor. Att Nämndemännens riksförbunds verksamhet spelar en betydelsefull roll och att inte minst tidningen Nämndemannen är en bra och uppskattad informationskälla är vi naturligtvis överens om. Av de medel som domstolsverket disponerar för utbildning och information avsätts årligen ungefär 200 000 kr. Huvuddelen av detta belopp går till Nämndemännens riksförbund. I årets budget har ifrågavarande anslagspost räknats upp med 500 000 kr. En del av detta belopp skall avsättas för nämndemannainformation, studieresor m.m. Jag tycker att motionärernas önskemål i allt väsentligt är tillgodosett. Utskottsmajoriteten anser därför inte att det finns skäl att ge domstolsverket någon ytterligare pekpinne, som reservanterna föreslår, i en fråga som redan är uppmärksammad. Frågan om specialdomstolarna tas upp i en gemensam borgerlig reservation. Man vill ha en översyn av organisationen med syfte att ta bort en del av specialdomstolarna. Den här frågan var föremål för en omfattande debatt för ungefär ett år sedan här i kammaren. I justitieutskottets betänkande nr 28 från förra året ges en fyllig redogörelse för vår domstolsorganisation. I reservationen sägs att organisationen av vår rättsskipning ger intrycket av splittring, svåröverskådlighet och inkonsekvens. Det är enligt min mening en något onyanserad beskrivning av rättsskipningen i vårt land. Faktum är ju att det är behovet av särskild sakkunskap för rättsskipningen inom olika områden som motiverat inrättandet av speciella domstolar och särskilda organisatoriska enheter eller en koncentration av vissa måltyper till en eller flera domstolar med särskild sammansättning. Den utövade rättsskipningen har mestadels legat på hög kvalitativ nivå, och någon kritik har som regel inte varit befogad. De i det här ärendet aktualiserade frågorna har antingen nyligen bedömts av statsmakterna eller är under övervägande. Det finns därför inte skäl för riksdagen att nu ge regeringen något tillkännagivande om behov av en allmän översyn av systemet med speciella domstolar. Men naturligtvis bör vi allteftersom frågor av det här slaget kommer upp till bedömning noga överväga behovet och lämpligheten av en särreglering. Det finns, tycker jag, skäl att erinra om att rättegångsutredningen, som lägger fram ett betänkande i vår, behandlar frågan om överförande av hyresprocessen till allmän domstol. Regeringen har också nyligen beslutat om en allmän översyn av reglerna för rättegång i arbetstvister. Bl.a. skall förslag lämnas om hur arbetsdomstolens framtida arbetsuppgifter och verksamhetsformer skall utformas.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

Herr talman! Ett vårtecken så gott som något annat är att jag från denna talarstol håller ett anförande till förmån för fem nämndemän i tingsrätt. Mina bundsförvanter har däremot växlat år från år. Vid ett tillfälle stod hela borgerligheten samlad vid min sida. För ett år sedan återstod endast centerpartiet. I dag har detta parti svikit mig, men i gengäld har moderaterna slutit upp bakom mig, och det känns naturligtvis tillfredsställande och riktigt att mitt parti i denna fråga helhjärtat stöder ett återställande av den ordning som gällde fram till den 1 juli 1983. Vad saken gäller, herr talman, är ju ingenting mindre från rättsordningens synpunkt än att återge nämnden i tingsrätten dess egenskap och förmåga att spegla det allmänna rättsmedvetandet samt gängse värden och värderingar på ett någorlunda allsidigt sätt. På nämndens storlek inverkar härutöver det förhållandet att nämnden skall kunna bidra till kontinuitet och likformighet i rättsskipningen. Senast i motion 1985 86:134 den 6 maj 1986 anförande 45) utvecklade jag skälen mera utförligt. Jag saknar anledning att nu upprepa vad jag då skrev och = Prot. 1986/87:114 yttrade. 30 april 1987 Jag har dock fått stöd från oväntat håll, nämligen av finansministern. I n propositionen om ändringar i taxeringsorganisationen föreslogs Vissa frågor rörande tillskapande av skattenämnder, en sorts nämnd som skall utgöra ett slags domstolsväsendet efterföljare till taxeringsnämnden. Jag citerar ur propositionen : ”När det gäller frågan om hur många förtroendevalda som skall kallas till varje sammanträde delar jag inte kommitténs uppfattning att endast fyra lekmän skall kallas. I likhet med några kommittéledamöter och en del remissinstanser finner jag det lämpligare att fem lekmän kallas. Därigenom ökas möjligheterna att ge nämnden en mer allsidig sammansättning. Dessutom motverkas en alltför kraftig neddragning av den nuvarande förtroendemannaorganisationen.” Riksdagen har, herr talman, enhälligt ställt sig bakom detta uttalande av finansministern. Jag vill självfallet understryka detta förhållande. Varför, frågar jag mig, skall den nämnd som har befogenhet att döma i brottmål och i familjemål ha en sammansättning som är svagare än skattenämndens? Det finns anständigtvis inte några sådana skäl. Skattenämndens storlek bör alltså utgöra den minsta storleken för nämnden i tingsrätt. Antalet bör således vara fem. Försvaret av den olyckliga reformen börjar bli alltmer ihåligt. Med den gamla ordningen hade ordföranden alltid utslagsröst vid lika röstetal i rätten. Nu råder den inskränkningen i denna regel att om den ena meningen är lindrigare än den andra, vinner den lindrigare meningen. Detta förutsätter, som sagt, att meningarna kan graderas på angivet sätt. Villkorlig dom anses inte här vara lindrigare än fängelse — låt vara att detta i och för sig är besynnerligt. Det är mera klargörande och dessutom riktigare att beskriva skillnaden mellan de båda procedurreglerna på det sätt som jag nu har gjort än att, som ofta görs, tillgripa begreppen kollektiv och individuell rösträtt, vilka lätt för tanken helt fel. Självfallet har antalet nämndemän ingenting att skaffa med frågan om efter vilka principer domstolen fattar sina beslut. Den som är för fem nämndemän kan ju mycket väl vara förespråkare för ett bibehållande av dagens omröstningsordning. Den moderata reservationen är från denna synpunkt otillfredsställande, eftersom den kopplar samman de båda frågorna. Med fem nämndemän följer förordande av den gamla omröstningsordningen. Jag har därför hos kammarkansliet utverkat att reservationen i voteringshänseende spjälkas upp så, att frågan om antalet nämndemän kan avgöras för sig. Ingen skall med andra ord behöva avstå från att stödja reservationen beträffande den centrala frågan om antalet nämndemän av den anledningen att han i så fall samtidigt ger förord för en återgång till de äldre procedurreglerna, som ju skiljer sig från dagens endast i brottmål där den ena meningen skall anses lindrigare än den andra. För egen del kommer jag att stödja reservationen i vad angår antalet nämndemän — fattas bara annat —, däremot inte i fråga om omröstningsproceduren.

Herr talman! En grundläggande förutsättning för en fungerande marknadsekonomi är den fria handeln över gränserna. Ett fritt internationellt utbyte av varor, tjänster och kapital leder till ökat välstånd för alla parter. Från bl.a. dessa utgångspunkter är den svenska tekopolitiken förfelad. Den har inte lett till avsett syfte, vilket är att skydda den inhemska tekoindustrin. Importen, totalt sett, har inte kunnat hållas tillbaka. Det förhåller sig snarare tvärtom, därför att importvarorna till stor del kommer från länder där några restriktioner inte gäller. Det är en i grunden omoralisk inställning att vi i Sverige, samtidigt som vi med skattemedel stöder u-ländernas industriella utveckling, inte tillåter att deras industriprodukter säljs fritt. En ökad import från dessa länder skulle endast marginellt drabba den svenska tekoindustrin. Det är troligen importen från andra industriländer som skulle minska mest, om restriktionerna togs bort. Vad vi i Sverige således nu gör är att vi begränsar importen från lågprisländer, trots att denna import huvudsakligen omfattar varor som inte i någon större omfattning tillverkas i Sverige. U-ländernas utvecklingspotentialligger i en fungerande marknadsekonomi och i en fri internationell handel. Vårt ansvar för utvecklingen i de fattigaste länderna kräver att Sverige i sin handelspolitik på tekoområdet inte motverkar u-ländernas strävan att bygga upp sina ekonomier. Importkvoterna drabbar således enbart konfektionen från de fattiga u-länder som Sverige annars säger sig vilja värna om. Genom EG-, EFTA och GATT-avtal är tekoimporten från västvärlden befriad från handelshinder. De kvantitativa begränsningarna i kombination med tullavgifterna fördyrar väsentligt de tekovaror som säljs i Sverige. Restriktionerna anses, av de ekonomer som räknat på detta, fördyra barnfamiljernas klädkostnader med 1 000-1 500 kr. per år. En mer exakt beräkning kommer vi förhoppningsvis att få när SPK blir färdig med den utredning som regeringen har beställt och som man nyligen har satt i gång med. Sveriges handelspolitik på tekoområdet är inte enbart dyr för konsumenterna utan den försvårar också i onödan svensk export. Flera av de länder som drabbas av våra importrestriktioner är samtidigt intressanta marknader för vår exportindustri. Självfallet vill också dessa länder sälja till Sverige. För dem är givetvis teko en särskilt viktig exportvara — kanske i vissa fall den enda tänkbara. När vi hindrar en sådan försäljning till Sverige är det ofrånkomligt att deras köp av svenska varor påverkas i motsvarande mån. Detta samband borde vara helt uppenbart för utrikesdepartementets handelsavdelning liksom också för finansdepartementet. Men industridepartementet fortsätter att försvara restriktionerna i kombination med en fortsatt satsning på sin selektiva industristödspolitik. Det är svårt att tro att detta skulle bero på att man vill slå vakt om företag som måste stödja sig på ett från utländsk synpunkt diskriminerande bidragssystem. Eller är det i själva verket så att man inte ser sambandet? Argumenten mot lågprisimporten är så svaga att man försöker hålla liv i förlegade beredskapsaspekter för att stärka sin argumentering, men då vill man inte inse att svenska folkets klädstandard är sådan att vi med befintliga plagg klarar en ganska lång avspärrning. Tekoindustrin kan dessutom förhållandevis lätt ställa om sin produktion till mer standardiserade plagg, som kan behövas under en avspärrning. En betydande produktionskapacitet är ju numera avsatt för en alltmer betydelsefull exportproduktion. Att stora framgångar har nåtts på exportmarknaden visar att det finns åtskilliga svenska företag som bedriver en framgångsrik verksamhet. De har anpassat sin verksamhet till det höga kostnadsläget i Sverige och till marknadernas krav — såväl inom som utom landet. Detta måste, herr talman, vara den rätta utvecklingsvägen för svensk tekoindustri. Den kan i längden inte dölja sig bakom ett gränsskydd och fortsätta att vara beroende av subventioner. Det visar med all önskvärd tydlighet exemplet Eiser. Under de nio år som staten drev storföretaget Eiser blev det aldrig lönsamt. Förlusterna kostade skattebetalarna ca 800 milj.kr. Ur den statliga tekojätten och krisföretaget Eiser har, sedan staten avvecklat sitt engagemang, sju mindre men lönsamma privata företag fötts, vilka lyckats vända långvariga förluster till vinster. Vad drar utskottets talesman, som skall försvara regeringens förslag till fortsatta tekosubventioner, för slutsats av denna faktaupplysning? Tekobranschen vill själv tvätta bort den krisstämpel som satts på denna industrigren. Man har startat en särskild kampanj för detta ändamål, som skall pågå i tre år. Det är enligt min mening mycket glädjande att notera att det finns personer inom branschen som inser att framtiden ligger i målmedvetna satsningar för att utveckla branschen och inte i rop på nya stödpaket. Vad som främst kännetecknar en bransch som inte befinner sig i kris är just den omständigheten att den kan stå på egna ben och kan fungera oberoende av statliga stödmiljoner. Måhända kan kampanjen också få den effekten att även industridepartementet noterar dessa signaler och i likhet med oss reservanter går in för en avveckling av subventionspolitiken. Det är inte bara vi moderater och folkpartister i utskottet som länge har drivit en sådan linje. Vi har också stöd av utredningar inom statens industriverk, SPK och kommerskollegium. SPK har t.ex. redan förra året i sin utvärdering av SIND:s branschstöd uttalat att efter utgången av treårsprogrammet skall inget stöd behöva utgå till tekoindustrin. Vi reservanter delar denna mening. Jag sätter min tilltro till den friska satsning som dagens generation av företagsledare inom tekobranschen är i färd med. Jag har många skäl att tro att den blir framgångsrik. Med de satsningar som görs på god design och hög kvalitet i intressanta nischer har redan goda resultat noterats. Chansen finns att svensk tekoindustri kan överleva, samtidigt som importrestriktionerna kan avvecklas och därmed leda till sänkta kostnader för konsumenterna och till en för statsmakterna önskvärd lägre inflationstakt i kombination med besparingar av skattebetalarnas medel. Jag föreslår därför att riksdagen skall ställa sig bakom en sådan framåtsyftande politik genom att yrka bifall till reservationerna nr 2, 4, 5 och 6.

Herr talman! Riksdagsman Lars Sundin har fäst min uppmärksamhet på en artikel i Borås Tidning av den 25 april i år. Det är en intervju med Rune Mannerstam, som är tillförordnad vd för Tekoförbundet. Han säger i intervjun: ”Det är inte motiverat idag att ha kvar krisstämpeln över svensk tekoindustri. Visst kan det förekomma nedläggningar och andra branschproblem, men det är inget unikt för teko. Så är det inom all industri. — — — Det har skett en förvandling av branschen. — — — I dag pekar utvecklingen uppåt igen. Många nya expansiva textiloch konfektionsföretag startas. Många ”gamla”' finner nya nischer och utvecklar sina redan erkända och fina produkter. Men trots det har branschen svårt med att få ungdomen till tekoindustrin. Krisstämpeln — — — sitter kvar.” Herr talman! Jag tycker vi skall hjälpas åt här i kammaren att tvätta bort den stämpeln från tekoindustrin, som är en expansiv bransch och som svarar för en betydande del av svensk export. Det bästa sättet för riksdagen att tvätta bort krisstämpeln, som jag ser det, är att anta den reservation som föreligger ifrån folkpartiet och moderaterna när det gäller avslag på förslaget om 80 milj.kr. till industripolitiska åtgärder för tekoindustrin. Vi vill ha kvar en sak — bidraget till produktionstekniska utvecklingscentret, till en kostnad av 2 milj.kr. Till den reservationen yrkar jag därför bifall. Herr talman! Jag vill gärna säga att tankarna på avskrivningslån låter sympatiska. Skulle branschen vilja utnyttja möjligheten att förvandla äldrestödet till avskrivningslån, har vi från vår sida ingen invändning mot det. Men det måste ske inom den totala budgetramen. Herr talman! Vi har nu en ganska klar bild av att de importregleringar vi har satt upp inte har varit effektiva. De har varit effektiva så till vida att u-ländernas andel av den svenska tekoimporten har sjunkit. Men de har inte bidragit till att den svenska tekoproduktionen av de varor som alternativt hade kunnat komma från u-länderna har vuxit. Totalt sett har produktionen minskat. De som har haft fördel av de svenska restriktionerna är länder i Europa, i första hand inom den Europeiska gemenskapen. Herr talman! Jag är en varm anhängare av ett nära samarbete med den Europeiska gemenskapen. Men jag förstår ändå inte klokheten och rimligheten i att vi ställer upp sådan begränsningar för u-landshandeln att vi försvårar u-ländernas möjligheter till en industrialisering för att gynna länder inom EG på den svenska marknaden. Jag tycker att det är en oklok politik. Den är oklok med hänsyn till u-länderna men också gentemot de svenska konsumenterna, eftersom nettoresultatet blir att de svenska konsumenterna får betala mera för sina inköp av tekovaror än vad de annars skulle behöva göra. Herr talman! Dessa restriktioner mot import från u-länderna drabbar inte minst barnfamiljerna — genom att handeln med importlicenser till Sverige driver upp priserna även på det man får köpa från u-länderna. Eftersom importlicenserna vanligen får användas för en viss typ av plagg lönar det sig för exportören från u-landet att använda licenserna för stora, rejäla plaggoch — Prot. 1986/87:114 inte för små plagg. Det gör att barnfamiljerna drabbas också på så sätt attden — 30 april 1987 import av småbarnskläder som skulle vara möjlig blir ytterligare beskuren. Dessa skäl talar enligt min och folkpartiets uppfattning mycket bestämt för att vi snabbt bör avveckla alla handelshinder när det gäller importen av tekovaror. Herr talman! Från denna utgångspunkt är det naturligtvis särskilt drastiskt när den svenska regeringen, samtidigt som vi förhandlar om mycket stora avtal med Indien, förlänger begränsningarna när det gäller import från Indien av tekoprodukter. Vi har i en reservation uttryckt klander mot regeringen för detta. Jag yrkar bifall till den reservationen. Herr talman! Ursprungsmärkningen av kläder är obligatorisk sedan ett antal år tillbaka. Det finns inte mycket som tyder på att den obligatoriska ursprungsmärkningen skulle fylla något av de restriktiva syften som säkert var motiv för dess tillkomst. Vi vill gärna se att man nu utvärderar effekten av den obligatoriska ursprungsmärkningen. Om man finner att den är en fördyrande faktor — och det är jag övertygad om att man kommer att finna — som inte har någon betydelse för möjligheten att producera tekovaror i Sverige, bör man också förenkla för alla genom att ta bort den. Herr talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan med de förändringar som föranleds av bifall till folkpartiets reservationer till utskottets betänkande.

Herr talman! Den svenska tekoindustrin har varit en bransch i kris, men i dag kan vi se åtskilliga tecken på att en vändning har skett. Det förmärks framför allt en framtidstro inom branschen, och detta är en viktig förutsättning för att de nödvändiga framtidsinvesteringarna skall komma till stånd. Det är också positivt att tekoindustrins organisationer har satt i gång ett omfattande åtgärdsprogram — det s.k. Profilprogrammet. Det syftar till att stärka företagens konkurrenskraft och öka deras lönsamhet. Tekoindustrin har stor betydelse för sysselsättningen i framför allt vissa regioner och orter. Det finns för närvarande drygt 700 företag inom tekoindustrin, spridda i 150 av landets 284 kommuner. Dessa företag omsätter över 10 miljarder kronor och sysselsätter ca 33 000 heloch deltidsanställda personer. Den svenska tekoindustrin svarar för drygt 2 2e av den totala industriproduktionen i Sverige. Tekoindustrin exporterar för ca 6 miljarder, och det är mer än exporten av tidningspapper och järnmalm. Det är viktigt, menar vi i centern, att man noga följer den fortsatta utvecklingen i branschen. En ytterligare utslagning av tekoföretag skulle försämra Sveriges försörjningstrygghet än mer och få allvarliga konsekvenser för sysselsättningen i de orter som är särskilt beroende av tekoindustrin. I ett läge då tekobranschen befinner sig i en brytningstid och det är av avgörande betydelse att förstärka framtidstron och investeringarna inom branschen är det synnerligen olyckligt och anmärkningsvärt att regeringen skjuter upp frågan om målen för tekopolitiken till år 1988. En sådan åtgärd bidrar självfallet till att skapa osäkerhet om tekopolitikens framtida inrikt 47 ning och ökar riskerna för att nödvändiga framtidsinvesteringar inte kommer till stånd. Jag yrkar med detta bifall till reservation 1. Även om delar av tekoindustrin under senare år har konsoliderat sin ställning och lyckats finna utvecklingsbara produktområden, måste vi konstatera att lönsamheten i branschen är sämre än i flertalet andra näringsgrenar inom svensk industri. Det är mot denna bakgrund, menar vi i centern, äventyrligt att nu trappa ned stödinsatserna till tekoindustrin i den omfattning som föreslås i budgetpropositionen. Som centern framhåller i motion 1986/87:413 kräver tekoindustrins fortsatta konsolidering att det ekonomiska stödet till tekonäringen under i första hand en treårsperiod bibehålls på den nivå som gäller för innevarande budgetår. De förändringar som branschen genomgått ställer dock enligt centerns mening krav på förnyelse av stödformerna. Äldrestödet har varit ett effektivt och konkurrensneutralt sätt att stödja svensk tekoindustri. Centern har under flera år slagit vakt om äldrestödet och motarbetat regeringens urholkning av det generella tekostödet. Strukturomvandlingen inom tekobranschen har dock medfört att åldersstrukturen bland de anställda inom näringen håller på att förändras. En märkbar föryngring har skett, speciellt inom vissa delar av branschen. Det är viktigt för tekobranschens framtida konkurrenskraft att denna förnyelse fortsätter och att fler, framför allt ungdomar, upplever det positivt och attraktivt att ta anställning i tekoföretag. Det statliga stöd som utgår till tekobranschen bör dels vara generellt, dels vara konkurrensneutralt, dels vara så konstruerat att det stimulerar till utveckling och förnyelse. Enligt centerns mening bör därför huvuddelen av de ekonomiska resurser som nu utgår i form av äldrestöd och selektivt stöd samordnas i ett generellt och konkurrensneutralt stöd för tekoindustrins utveckling. Redan förra året diskuterades i riksdagen konkreta förslag avseende avskrivningslån eller, som de hellre bör kallas, utvecklingslån. Utvecklingslånet bygger på ett förslag som redan i slutet av 1985 presenterades av tekoindustrins organisationer. Riksdagen beslutade våren 1986 att hemställa att regeringen skyndsamt skulle låta utreda förslaget om ”utvecklingslån” och därefter återkomma till riksdagen med konkreta förslag. Inte förrän i oktober 1986 uppdrog regeringen åt statens prisoch kartellnämnd, SPK, att utreda förslaget om ändrad form för stöd till tekoindustrin. Enligt uppdraget skulle SPK redovisa resultatet av sin utredning senast den 31 mars 1987. I ett frågesvar i kammaren den 19 februari i år försäkrade industriministern att det skulle bli så, men först i dagarna har SPK:s rapport blivit klar. Regeringen har på ett mycket beklagligt sätt medverkat till att förhala detta ärende, och i handläggningen kan spåras en vilja att genom förseningar försämra förutsättningarna för ett genomförande. SPK drar i sin utredning slutsatsen att de föreslagna utvecklingslånen, i form av generella avskrivningslån, är en mindre lämplig stödform. Bakgrunden till denna slutsats är såvitt jag förstår en övertro på de selektiva åtgärdernas bättre verkningsgrad. Vi i centern delar inte den uppfattningen. En grundförutsättning för en bra stödform är att den är Prot. 1986/87:114 konkurrensneutral. Selektiva åtgärder blir aldrig detta. Vi har otaliga 30 april 1987 exempel på hur svårt det är för centrala instanser att med rimliga kostnader och byråkrati göra de rätta bedömningarna av var de bästa satsningarna görs. Om vi verkligen vill ta vara på alla de möjligheter som finns till utveckling inom tekobranschen är det, tror vi i centern, helt nödvändigt att de olika företagens idéer och inititativ får tävla i en konkurrens på något så när lika villkor. Det är bättre att lägga alla resurser på ett enkelt och lättadministrerat generellt stöd än att lägga dem i ett krångligt och administrativt dyrt, selektivt system. SPK:s utredning skall nu gå på remiss. Det finns anledning att avvakta remissvaren och regeringens förslag innan vi för en detaljdiskussion om utvecklingslånets förträfflighet. Herr talman!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 M och fp har i ett par gemensamma reservationer pläderat för starkt begränsat stöd till tekoindustrin och närmast en total frihandel på tekoområdet. Skrivningarna i reservationerna och vad som sagts här i kammaren i dag kan närmast betecknas som politiska schabloner utan en ansvarsfull förankring i verkligheten. Jag beklagar detta. De grundläggande målsättningarna har vi gemensamma med m och fp, nämligen att skapa en konkurrenskraftig tekoindustri och att med hänsynstagande till försörjningstrygghet och sysselsättning främja en fri handel. Om vi som politiker inte är beredda att ta denna praktiska hänsyn till den situation vi lever i, kommer svenska folket att dyrt få betala för sakligt dåliga beslut. Tyvärr har m och fp i sina reservationer en tendens till lättsinne. I en majoritetssituation hoppas jag att de visar en betydligt mer verklighetsnära attityd till problemen.

Herr talman! Beträffande de problem som vi nu diskuterar skulle man i sex punkter kort kunna fastslå följande. För det första: Frihandel råder inte någonstans. Det finns mer eller mindre blandade system med statliga eller privata regleringar, oligopolism eller monopolism. För det andra: De som framträder i debatterna som principiella frihandelsföreträdare i olika sammanhang accepterar i väldigt många andra sammanhang eller åtminstone tiger och samtycker till halvmonopolistiska eller monopolistiska typer av regleringar. Sådan är den handelspolitiska verkligheten, och det är knappast så mycket att göra åt det. För det tredje kan noteras att tekoimporten till Sverige är utomordentligt stor, större än till de flesta andra med Sverige jämförbara industriländer. För det fjärde: Vissa restriktioner mot tekoimport måste under alla 49 omständigheter finnas. Man kan diskutera hur och på vilket sätt de skall utformas, men att tro att det skall kunna råda frihandel inom detta område eller inom jordbruksområdet är en praktisk-politisk illusion. För det femte: Det är inte de fattiga länderna som skulle tjäna på ökad textilimport från dem själva till Sverige och till andra industriländer. I de fattiga länderna är situationen den att ett sammanhängande och multinationellt orienterat storkapital utnyttjar, bl.a. i frizoner, arbetskraften på ett grovt sätt och plundrar ut människor i de fattiga länderna. Vad de fattiga länderna behöver är helt andra typer av industrier, inte tekoindustrier som producerar kläder åt de rika länderna utan industrier som på ett helt annat sätt bidrar till den nationella uppbyggnaden i sina länder och som kan medverka till att den teknologiska och industriella klyftan mellan den industrialiserade världen och den agrara och svagt industrialiserade världen äntligen börjar minska. Det är det som behövs, inte en stimulans till multinationellt kontrollerad tekoindustri, som utnyttjar de fattiga ländernas arbetskraft. För det sjätte: Talet om de svenska barnfamiljernas behov skall ses mot bakgrund av att verkligheten ofta är den att vad dessa familjer eventuellt vinner på att tekoproduktion för export utvidgas i något fattigt land, förlorar den minderåriga arbetskraft som utplundras i det fattiga landets industrier. Vinnare är inga barn, varken här eller där, utan det är det internationella textilkapitalet som är vinnare. I frågan om ursprungsmärkningen har vpk den inställningen att dennas betydelse, i den situation som nu har skapats genom regeringspropositionen, har ökat. Vi har inte haft någon egen motion i det ärendet. Däremot finns det en motion från Lahja Exner som i sak överensstämmer med våra ståndpunkter. Det har därför varit naturligt för oss att reservera oss för förmån för den. Jag yrkar bifall till reservation 7, som i sin tur är ett bifall till motionen.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande 1986 87:100, bilaga 14, från industridepartementet, i vad avser anslag till industripolitiska åtgärder för tekoindustrin. I betänkandet behandlas också helt eller delvis 9 motioner om tekoindustrin och om importen av tekoprodukter. Statens industriverk har i en rapport, Teko 86, som lämnades i september förra året, redovisat en bedömning av tekoindustrins utveckling under åren 1985-1987. Den svenska tekoindustrin har tidigare varit en bransch i kris. Under senare år har det emellertid visat sig att det finns vissa positiva drag i tekoindustrins utveckling. Den strukturomvandling som genomförts gör att man nu står bättre rustad och bättre kan möta den internationella konkurrensen. Det bör också understrykas att en icke oväsentlig del av tekoföretagens produktion avsätts på exportmarknaden. Som exempel kan nämnas att värdet av exporten av svensktillverkade tekovaror år 1985 uppgick till 4,3 miljarder kronor, vilket är en ökning med 13 22, jämfört med motsvarande värde för år 1984. När riksdagen våren 1983 fastställde de nuvarande målen för tekopolitiken, beslöts också att de statliga åtgärderna för tekoindustrin skulle ges en delvis ändrad inriktning och omfattning. Beslutet innebar en relativt kraftig ökning av framför allt effektivitetshöjande och marknadsfrämjande åtgärder. Våren 1986 beslutade riksdagen återigen om nivån på och den fortsatta inriktningen av åtgärderna under ytterligare en treårsperiod. Även beslutet 1986 innebar att inom ramen för ett totalt sett successivt minskat tekostöd skulle de offensiva insatserna utökas, samtidigt som en nedtrappning av äldrestödet skulle genomföras. På regeringens uppdrag har dessutom statens prisoch kartellnämnd utvärderat de branschfrämjande åtgärderna vid statens industriverk. Resultatet av nämndens granskning har redovisats i rapporten Utvärdering av SIND:s branschprogram, vilken publicerades i april 1986. Utskottet lämnade också våren 1986 en utförlig redovisning av utredningen. Vid arbetsmarknadsutskottets och näringsutskottets behandling på våren 1986 av anslagen till äldrestödet resp. SIND:s industristöd förelåg motioner om att stöden skulle omvandlas till s.k. avskrivningslån. Arbetsmarknadsutskottet ansåg att berörda departement borde närmare bereda ett eventuellt införande av nya stödformer. Man borde vid beredningen belysa såväl fördelar som nackdelar med ett nytt system. Effekterna för den äldre arbetskraften vid mindre konkurrenskraftiga företag efterlystes speciellt. Näringsutskottet motsatte sig inte att även industristödet inkluderades i utredningen. Samtidigt pekade näringsutskottet på att införandet av ändrade stödformer måste noggrant övervägas utifrån såväl tidsaspekter som det faktum att en nedtrappning av stödet redan påbörjats. Dessutom gjorde näringsutskottet tillägget att effekterna från både näringspolitiska och handelspolitiska synpunkter skulle uppmärksammas särskilt. Regeringen har under hösten 1986 givit statens prisoch kartellnämnd i uppdrag att utreda frågan om eventuellt ändrade stödformer. I fyra motioner begärs nu igen att förslaget om avskrivningslån eller utvecklingslån, som de också kallas, skall genomföras omgående. Enligt utskottsmajoritetens mening måste ställningstagandet till frågan om omvandling av de nuvarande stödformerna anstå till dess SPK:s utredning har presenterats och remissbehandlats. Näringsutskottet anser liksom arbetsmarknadsutskottet att regeringen efter beredning bör redovisa sin bedömning i ärendet under hösten 1987. Denna redovisning bör tidsmässigt göras så att den medger att riksdagen kan behandla frågan före årsskiftet 1987-1988. Herr talman! Jag vill med anledning av det anförda att riksdagen ger regeringen till känna utskottets ställningstagande gällande tekostödets omfattning. Jag ber samtidigt att få yrka avslag på de framlagda motionsyrkandena och avslag på reservationerna 1, 2 och 3 samt bifall till utskottets hemställan. I reservationerna 4 och 5 tas frågan om importbegränsningar och begränsningsavtal med Indien upp. Jag skall kort kommentera de båda reservationerna. Jag vill emellertid understryka att det inte beror på nonchalans utan på tidsdispositionen. Under sommaren 1986 träffades ett nytt multifiberavtal med begränsningsländerna i vad gäller lågprisimport av konfektion. Kommerskollegium har på uppdrag av utrikesdepartementets handelsavdelning utrett frågan. Rapporten som är hemligstämplad har legat till grund för de förhandlingar som förts när det gäller förnyelse av begränsningsavtalen. Statsrådet Anita Gradin erinrar i budgetpropositionen om att man från svensk sida i samband med förhandlingarna om en förlängning av multifiberavtalet avser att ge uländernas tekoprodukter större utrymme på den svenska marknaden. Utskottet vill erinra om att handelsrestriktionerna på tekoområdet sedan lång tid tillbaka varit ett av de medel som använts i syfte att nå de mål för tekopolitiken som riksdagen fastställt. Syftet med den svenska tekopolitiken måste vara att på sikt åstadkomma att tekoindustrin kan konkurrera utan hjälp av importrestriktioner. När nu de första stegen tagits i riktning mot en mindre inskränkande importpolitik på tekoområdet är det viktigt att detta sker i en omfattning och takt som medger en anpassning från den svenska tekoindustrins sida. Utskottet instämmer i uppfattningen att restriktionerna på tekoimporten måste behållas ännu en tid. Herr talman! Jag vill med anledning av det nyss anförda yrka avslag på reservationerna 4 och 5 och på de framlagda motionsyrkandena samt bifall till utskottets hemställan. Reservationerna 6 och 7 tar upp ursprungsmärkningen av kläder. I en motion 1986/87:N376 tas också frågan om prisövervakning på kläder upp. Statens prisoch kartellnämnd genomför årligen en utredning om priser och pålägg inom den textila beklädnadshandeln. Utredningen ligger till grund för nämndens prismätningar och redovisar prisoch påläggsutvecklingen på såväl svenska som importerade kläder. Dessutom lämnas också en redogörelse för hur importen från olika länder utvecklas. Genom SPK:s undersökningar finns alltså möjligheter att följa prisoch påläggsförändringar av importerade kläder. Någon ytterligare prisövervakning finner utskottet inte skäl att påfordra. En viss uppstramning av hemtagningssystemet på tekoområdet genomfördes den 1 januari 1984. Då infördes en bestämmelse om att licenspliktiga tekovaror får tas hem utan att de förtullats endast under förutsättning att föreskriven importlicens har utfärdats. Enligt uppgift från kommerskollegium har en utökad kontroll av ursprungsmärkningen utförts under 1986. Något anmärkningsvärt har inte uppmärksammats. Dessutom har kommerskollegium i februari innevarande år distribuerat informationen till ca 8 000 företag inom beklädnadsbranschen. Herr talman! Jag vill till sist yrka avslag på reservationerna 6 och 7 och motionerna i anslutning därtill samt yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är glädjande att läget för tekoindustrin har ljusnat betydligt under de senaste åren.

När vi tog del av utskottets behandling av vår motion kunde vi konstatera att vi var någorlunda tillfredsställda med behandlingen, utom på en punkt. Det gäller yrkande nr 3, där vi har tagit upp ursprungsmärkningen. Under ett antal år har vi haft ett system, som här beskrevs av kollegan Furustrand. Eftersom situationen är den att vi går mot en ytterligare liberalisering av vår handel med omvärlden, anser vi att det är otillfredsställande att man inte har ursprungsmärkning garanterad redan vid gränsen. Vi tycker att utskottets skrivning är litet för tam. Vi vet nämligen att bara en liten del av kläderna i dag säljs i detaljhandeln, som har personlig service för kunderna. De stora varuhusen, där merparten av kläderna saluförs, har ofta mycket litet personal som det t.o.m. är svårt att få tag i. Kunden får efter bästa förmåga orientera sig på egen hand. Det händer inte alltför sällan att det är mycket svårt att tolka den information som finns på kläderna. Det förekommer också att kläderna saknar ursprungsmärkning.

Herr talman! Jag kommer, liksom Lahja Exner, från Sjuhäradsbygden och är mycket beroende av att tekopolitiken förs på ett riktigt sätt. Lahja Exner sade att en viss del av betänkandets skrivning var tam. Jag skulle vilja säga att den socialdemokratiska politiken över huvud taget är mycket tam på detta område. När man satt i opposition ställde man mycket långtgående krav på den då sittande regeringen om åtgärder på både det ena och det andra området — t.ex. när det gäller begränsningsavtal och olika former av stöd till tekoindustrin. I dag är det ett litet annat tonläge i den socialdemokratiska pipan. Det är riktigt att tekoindustrin har klarat av många av de problem den hade. Tekoindustrin är framåt, men det innebär inte att alla problem är ur världen. Det krävs fortfarande ett statligt engagemang för att detta skall fungera, och fungera bra. Ivar Franzén har tidigare redovisat centerpartiets syn på detta. Vi vill att det här utvecklingslånet snabbt skall komma till. Från regeringens sida har man nu fört en politik där man i olika steg har fördröjt detta. Nu skall man ha ut förslaget, eller skissen, som har tagits fram inom SPK, på remiss. Det är inte så mycket att säga om det annat än att de som skall komma med synpunkter i denna remissomgång har varit med i arbetet och uppbyggnaden av detta. Vi vet därför egentligen vad de tycker och vad de vill. Det mest angelägna nu är att det här går snabbt, så att ett beslut kan fattas under hösten och träda i kraft vid årsskiftet. När det gäller importen från och begränsningarna mot lågprisländer tycker jagatt Jörn Svensson på ett ganska riktigt sätt redovisade vad det handlar om. Det är inte riktigt, vilket har påståtts här, att importen från u-länderna har minskat. Om man gör en volymmässig bedömning av importen, visar det sig att den har ökat ganska kraftigt under det senaste året. Att den däremot har minskat i pengar räknat innebär bara att man har pressat dessa u-länder att gå ner ännu mer i pris eller att man importerar från ett annat u-land som säljer litet billigare. Det är ju inte särskilt humant mot länderna i fråga. Det är snarare fråga om ett utnyttjande av situationen i dessa länder. Det är emellertid inte möjligt för Sverige att bedriva en politik på detta område som går rakt mot andra länders politik. I dag ökar inte andra länder sin import av tekoprodukter. I stället ser man att många länder minskar sin import. Jag tror att vi är tvungna att fortsätta att bevaka detta för att trygga tekoindustrin. Vi har en annan fråga i detta sammanhang, som kommer att tas upp litet längre fram i samband med försvarspropositionen. Då får vi gå närmare in på detta. Jag tycker nämligen att man litet grand slår undan grunden för den tekopolitik som måste föras. Men jag skall inte ta upp detta nu. Jag yrkar bifall till de reservationer som centerpartiet har fogat till betänkandet.
Herr talman! Lennart Brunander vet mycket väl att det inte är någon medveten eller taktisk förhalning från regeringens sida då det gäller att ersätta äldrestödet med ett eventuellt avskrivningslån eller s.k. utvecklingslån. Vad det handlar om är att man skall genomföra en noggrann undersökning, och denna undersökning har gjorts av statens prisoch kartellnämnd. När undersökningen nu är färdig är det rimligt att den remissbehandlas, så att vi har en bra grund innan vi fattar beslut om eventuella förändringar. Det handlar alltså inte om någon form av förhalande — det vet Lennart Brunander mycket väl. Beträffande importen, som Lennart Brunander tog upp, vet Lennart Brunander också att ett land som Sverige vid de förhandlingar som sker när det gäller avtal om den framtida tekoindustrin här hemma och i andra länder inte ensamt kan styra utvecklingen. Vi har att följa de spelregler som gäller på denna marknad.

Herr talman! Vi skall snart ut och tända vårbrasorna. Jag skulle gärna se att Lennart Brunander, liksom majoriteten av det parti som han tillhör, nu ansluter sig till folkpartisterna och kastar sina protektionistiska fördomar på bålet.

Herr talman! Till Hadar Cars vill jag säga att jag inte talar för protektionism utan om möjligheterna att bevara en svensk tekoindustri. Att vara protektionist innebär ju att man vill stoppa importen. Det är väl snarare på det sättet att Sverige är mer öppet än de flesta andra länder. Detta kan också vara ett svar till Reynoldh Furustrand när han säger att Sverige inte kan gå före. Jag sade att Sverige måste försöka gå jämsides med andra länder och inte försöka lösa detta på egen hand. Jag vet inte, Reynoldh Furustrand, om det är en medveten politik eller ej från socialdemokraterna att dra ut på tiden med denna utredning, men det är inte bra.
Herr talman! Delar av det som Lennart Brunander tidigare tog upp får vi anledning att återkomma till när vi behandlar propositionen om totalförsvarets fortsatta inriktning och utveckling, och vi får föra diskussionen då. Jag vill bara till sist be att få önska herr talmannen och övriga i kammaren närvarande en skön Valborgsmässoafton och en riktigt fin förstamajhelg.

Fru talman! Alexander Chrisopoulos har frågat invandrarministern vad han ämnar göra för att förbättra förutsättningarna för svenskundervisningen för invandrare. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Ylva Annerstedt har frågat mig vilka insatser jag planerar för att tillförsäkra invandrarna deras rätt till grundläggande svenskundervisning och vilka åtgärder jag avser att vidta för att förändra systemet för fördelning av timmar till påbyggnadsundervisning i svenska språket för invandrare, påbyggnads-SFI, inom studieförbund. Erkki Tammenoksa har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att tidigare invandrare skall få möjlighet att delta i svenskundervisning och vilka åtgärder som planeras för att kommuner som mottar flyktingar tillförsäkras resurser i form av tillräckligt antal studietimmar. Jag besvarar de tre interpellationerna i ett sammanhang. Enligt vad jag har inhämtat har skolöverstyrelsen, SÖ, genom beslut under februari månad fördelat ytterligare sammanlagt ca 70 000 undervisningstim mar i grundläggande svenskundervisning för invandrare, grund-SFI, till kommunerna för innevarande budgetår. Enligt vad jag vidare har inhämtat bedömer SÖ det sannolikt att senare kunna fördela ytterligare timmar genom att omfördela timmar från kommuner som inte behöver utnyttja hela sin tilldelade kvot. Jag är ännu inte beredd att lägga fram några förslag till ändringar i nu gällande regelsystem för svenskundervisningen. Sådana frågor bör tidigast tas upp i samband med höstens budgetarbete. Då kan vi dra slutsatser av åtminstone ett års erfarenheter av nuvarande system. Detta gäller då även systemet för fördelning av timmar till studieförbunden för påbyggnads-SFI. Vad gäller resurser för nästa budgetår får jag erinra om att regeringen i den nyligen för riksdagen framlagda kompletteringspropositionen lagt fram förslag om ytterligare 70 750 undervisningstimmar i grund-SFI och ytterligare 2 000 studietimmar i påbyggnads-SFI i studieförbund. Erkki Tammenoksa tar i sin interpellation upp den viktiga frågan om behovet av grund-SFI för invandrare som kommit till Sverige före den 1 januari 1985, s.k. gamla eller tidigare invandrare. Enligt gällande bestämmelser skall sådan undervisning kunna erbjudas före utgången av juni 1990 och vara genomförd före utgången av juni 1991. Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit att särskilda resurser avsätts för detta ändamål under nästkommande budgetår. Kostnaderna har beräknats till 17 milj.kr., vilket motsvarar ca 53 600 undervisningstimmar utöver den reguljära timramen. Jag kommer att noga följa hur stor efterfrågan på sådan undervisning kommer att bli under nästa budgetår och utifrån denna lägga fram förslag inför regeringen om dimensionering för kommande budgetår. Målsättningen att behovet av grund-SFI för denna grupp av invandrare skall vara tillgodosett inom en femårsperiod ligger således fast.

Fru talman! Svenskundervisningsreformen bör ses mot bakgrund av de kraftigt ändrade förutsättningarna för invandrarbefolkningen i Sverige. Industrins mycket snabba strukturomvandling har resulterat i ett stadigt minskat behov av arbetskraft. Allt större grupper människor slås ut ur produktionen. Hårdast drabbad blir den okvalificerade arbetskraften, dit en mycket stor del av invandrarna hör. Utvecklingen ställer dessutom nya och annorlunda krav på arbetskraften — ökad yrkesutbildning, ökad allmän kunskapsnivå samt ökade språkfärdigheter. Det innebär större svårigheter för invandrare att komma in på arbetsmarknaden och stanna där. På så sätt har förutsättningarna för invandrarna förändrats. Från att ha varit en önskvärd, välkommen och eftertraktad produktionsfaktor på 60 och 70-talet håller invandrarna på att omvandlas till en svårplacerad grupp människor, som konkurrerar med den inhemska arbetskraften om de tillgängliga arbetsplatserna.

Därför är alla åtgärder som syftar till att förbättra invandrarnas sociala situation, främja invandrarnas sociala rörlighet och bryta de yrkesoch utbildningsspärrar som håller invandrarna kvar på de lägsta skikten i samhället helt nödvändiga. Mot denna bakgrund är svenskundervisningsreformen den mest angelägna reformen på invandrarpolitikens område. Målsättningen med svenskundervisningen är att ge invandrarna kunskaper så att de skall kunna hävda sig på den svenska arbetsmarknaden, att de skall klara sig i det dagliga livet och tillgodogöra sig viktig information på svenska. Förutsättningarna för invandrarna att tillägna sig det svenska språket är av språkliga, utbildningsmässiga och kulturella skäl mycket olika. Vpk tycker att det är en dålig politik och en dålig ekonomi att vägra anslå de medel som bevisligen behövs för att se till att målen för svenskundervisningen uppnås. Nu befinner vi oss i en situation där det i olika kommuner har bildats långa köer av människor som väntar ända upp till ett år för att få sin lagstadgade rätt till svenskundervisning. Både skolöverstyrelsen och statens invandrarverk gör den bedömningen att det för innevarande budgetår behövs mellan 160 000 och 200 000 timmar för svenskundervisningen. Anser utbildningsministern att de hittills beviljade medlen och antalet undervisningstimmar är tillräckliga? Om inte, vad finns det för orsak till att man inte är beredd att anslå de medel som behövs för att förverkliga de beslut som man själv har varit med om att fatta?

Fru talman! Först vill jag tacka utbildningsministern för svaret, som i sin första del ändå innehåller något positivt — de 10 500 extra timmarna till grund-SFI i kompletteringspropositionen. Man finner att det ju faktiskt inte blir mer, om man också läser stycket som säger att departementet även räknar med de redan fördelade 60 000 timmarna. Trots allt rimmar det illa med uppgifterna från invandrarverket, som säger att behovet i stället är 160 000 timmar till grund-SFI. Vi kan redan i dag se vilka följder denna återhållsamhet får. Kommunerna är ovilliga att skriva avtal med invandrarverket om mottagande, och flyktingarna blir kvar i förläggningarna i allt flera månader, i sysslolöshet och psykiskt påfrestande boendeformer. Enligt lag har flyktingarna faktiskt rätt till 700 timmars SFI. Varför ser inte regeringen till att de får denna undervisning utan dröjsmål och utan att - som nu sker på sina håll i landet — somliga grupper får avbryta sin undervisning med hänvisning till att timmarna inte räcker? I kompletteringspropositionen får studieförbunden ytterligare 2 000 timmar till påbyggnads-SFI. Siffran är faktiskt löjlig, mot bakgrund av de rapporter som kommer utifrån landet. Bara det studieförbund som ligger mig närmast, Studieförbundet Vuxenskolan, fick som ursprungstilldelning 1 000 timmar för innevarande budgetår, medan behovet för att täcka undervisningen för året är ytterligare 3 600 timmar. Redan nu finns över landet undervisningsgrupper som fått avbryta också påbyggnads-SFI därför att timmarna inte räcker till. Pedagogiskt är detta en katastrof, för att inte tala om vad det betyder för flyktingarnas möjligheter att klara sig i det svenska samhället. När beslutet om SFI togs av riksdagen sades ingenting om att påbyggnads SFI skulle erbjudas endast i mån av tillgång på timmar. Tvärtom utökade riksdagen rätten till undervisning från 500 till 700 timmar och betonade också att 700 timmar är en knappt tilltagen resurs för inlärning av ett fftämmande språk. Utbildningsministern säger vidare att han inte tänker göra något åt fördelningsmodellen för påbyggnads-SFI. I dag gäller ju att studieförbunden får timmar i förhållande till de tidigare tre årens SFI-undervisning. Regeringen har alltså tagit ett gammalt systems fördelningsmodell och applicerat på den nya SFI-undervisningen. Det är klart att det inte fungerar, när vi nu har en flyktingmottagning där så gott som alla kommuner medverkar. Den här modellen medför ju också att ett studieförbund inte kan öka sin undervisning även om det finns behov. Timtilldelningen följer hela tiden den en gång beräknade kvoten. Det är uppenbart att regelsystemet för SFI-undervisningen inte fungerar och måste göras om, så att flyktingarna i realiteten får sin svenskundervisning så snart efter ankomsten som möjligt. Det behövs en djupgående genomlysning av konsekvenserna av nuvarande system, vilket också utbildningsutskottet har beslutat sig för att göra till hösten. När det gäller påbyggnads-SFI finns det däremot ingen anledning att vänta. Missförhållandena är uppenbara, och frågorna kvarstår alltså: Varför får påbyggnads-SFI endast 2 000 timmar för hela riket? Varför tänker inte utbildningsministern göra något åt fördelningen av påbyggnadstimmarna, som så uppenbart drabbar flyktingarna?

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Tilläggspropositionen innehöll visserligen en glädjande nyhet, nämligen att grund-SFI tillförsäkrades drygt 10 000 studietimmar mer än vad tidigareuttaget eller ”förskottet” innebar, och det är bra. Men vi får se om dessa timmar räcker. Jag är litet pessimistisk på den punkten. Sedan till den fråga som intresserar mig mest, nämligen undervisningen för de ”gamla” invandrarna. Jag är medveten om att medel finns avsatta i budgetpropositionen för detta ändamål. Men antalet sådana invandrare som skulle behöva svenskundervisning är enligt de beräkningar som gjorts betydligt större än som förutsatts i budgetpropositionens förslag. Eftersom det inte finns någon tillförlitlig rikstäckande statistik för att fastställa hur många ”gamla” invandrare som har genomgått grund-SFI sedan lagen tillkom, nöjer jag mig med att redovisa några fakta från fältet. Det har visat sig att bara en liten andel elever har fått timersättning som motsvarar ersättning vid förvärvsarbete på heltid. I en del kommuner har vidare ”gamla” invandrare inte kunnat beredas studieplats, trots att de har blivit informerade om och anmält sig till grund-SFI. Studietimmarna har inte räckt till. Risken är att det uppstår en konkurrenssituation mellan ”gamla” invandrare och flyktingar när det gäller dessa studietimmar. Jag konstaterar med tillfredsställelse att statsrådet kommer att noga följa hur stort behovet blir av grund-SFI för ”gamla” invandrare, men jag vill ändå ställa ett par frågor till statsrådet. Regeringens förslag avviker från SÖ:s beräkningar. Risken är att nyinflyttade i kommunerna får ta i anspråk de studietimmar som skulle ha tilldelats de ”gamla” invandrarna. Hur skall man kunna undvika detta? Om det visar sig att efterfrågan på grundläggande svenskundervisning avseende ”gamla” invandrare blir större än beräknat, är utbildningsministern då beredd att snabbt tillskjuta erforderliga medel?

Fru talman! Det finns inte någon delad uppfattning mellan mig och interpellanterna om betydelsen av undervisning i svenska för att göra invandrarna kapabla både att i olika avseenden leva i samhället som medborgare och att få ett arbete som de kan försörja sig på. Alexander Chrisopoulos nämnde att det kunde förefalla som om invandrarna under 1960 och 1970-talen ansetts vara en eftertraktad grupp, som den svenska arbetsmarknaden behövde, men att den uppfattningen inte längre kvarstod.

Organisationen av undervisningen i svenska för invandrare har överförts till skolbudgeten och lagts på kommunernas ansvar. Den var tidigare en uppgift för arbetsmarknadsmyndigheterna och uppfattades som en del av arbetsmarknaden, med den stora rörlighet som denna alltid har i förhållande till undervisningsorganisationen. Vi försökte således att införa ett system som skulle tillgodose efterfrågan på utbildning, men oturligt nog ökade antalet invandrare mycket kraftigt just när det nya systemet introducerades. På sätt och vis är det system vi nu har uppbyggt från utgångspunkten av en relativt stabil invandring till vårt land. Jag vill emellertid när det gäller de siffror som har förekommit ge den kompletterande upplysningen att SÖ för innevarande budgetår disponerar totalt ca 540 000 undervisningstimmar. Av det fanns 480 000 i den ursprungliga resursramen, medan 60 000 utgör förskott på 1987/88 års ram. Jag vill också nämna att vi i kompletteringspropositionen föreslår en ytterligare ökning av antalet timmar. De timmarna kommer att användas under det följande budgetåret. Det betyder att antalet timmar, som i år är 540 000, nästa budgetår kommer att uppgå till 666 000 timmar, en ökning med 20 96. Jag hoppas att vi därmed skall ligga mycket nära det behov som föreligger.

När det så gäller de tal som Ylva Annerstedt nämnde i fråga om påbyggnads-SFI inom studieförbunden vill jag påpeka att en mycket stor del av påbyggnadsutbildningen sker genom arbetsmarknadsverkets försorg samtidigt med att invandraren genomgår yrkesutbildning. Det är de övriga, den mindre del som inte skall ha yrkesutbildning, som i allmänhet får sin utbildning i studieförbundens regi. Där har det också blivit en ökning. De siffror som Ylva Annerstedt framställde som löjligt låga är egentligen uteslutande ökningstalen och borde ställas i relation till de grundsiffror som studieförbunden har att arbeta med.

Fru talman! Utbildningsministern missuppfattade mig, när jag i mitt huvudanförande talade om de förändringar som skett i förutsättningarna för invandrarna. Jag talade inte om ändringen av attityden gentemot invandrare utan om att de reella förutsättningarna för invandrarna har förändrats på grund av den strukturella omvandling som industrin i Sverige för närvarande genomgår. På 60 och 70-talet kunde man som utbildad arbetskraft ta vilka jobb som helst, men det kan man inte göra i dag. Den strukturella förändringen innebär att större och större grupper av invandrare blivit arbetslösa eller flyttat över till olika serviceyrken som outbildad arbetskraft. Som en följd av det pågår det faktiskt en segregation i Sverige, en yrkesmässig, social, ekonomisk och bostadsmässig segregation, som gör att invandrarna koncentreras till de lägsta skikten i samhället och att motsättningarna ökar. Från denna synpunkt kan svenskundervisningen ses som den viktigaste reformen på invandrarpolitikens område, som skulle kunna göra det möjligt för invandrarna att utbildningsmässigt, ekonomiskt och socialt öka sin rörlighet i det svenska samhället. Detta gäller både för de gamla invandrarna och för de flyktingar som kommer hit. En förutsättning för att flyktingarna skall kunna tillgodogöra sig sina tidigare kunskaper, utveckla sina erfarenheter och använda sina eventuella examina hemifrån är att de kan lära sig svenska. Utan det går det ju inte. Nu talar utbildningsministern om de sammanlagt 540 000 timmar som är tillgängliga för svenskundervisning innevarande budgetår. Det är känt att vi utöver de 480 000 timmarna anslog ytterligare 60 000 timmar den 11 december. Ändå gör både statens invandrarverk och skolöverstyrelsen den bedömningen att det utöver de medlen krävs 160 000-200 000 timmar för att på ett någorlunda tillfredsställande sätt förverkliga den svenskundervisningsreform som riksdagen har fattat beslut om. Med den utgångspunkten vill jag fråga utbildningsministern: Anser ni inte att det är nödvändigt att anslå medel för att förverkliga det beslut som vi alla i denna kammare har varit med om att fatta? Och i så fall: Varför gör ni inte det?